Ärade riksdagsledamöter, ärade företrädare för regeringen och deltagare i denna minnesstund runt om i vårt land! Över tidens sus i tallar, över årens flykt på fjädermolnets vinge bred och stark, trår från natt till dag, från nöd till frihet ifrån fruktan den strävan som är lika för oss alla. En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt. Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet. De orden, ur Ragnar Thoursies diktsamling Förortsvyer, uttrycker de goda tankar och känslor som förenar oss i dagar av stor smärta. Ty i dessa dagar av fasa och tung sorg har också öppenhet och förståelse kommit till uttryck - i sorgen och i omsorgen om varandra - i den tragedi som drabbat oss. De var så unga. De var så många. Med sina förhoppningar, sina drömmar och sin längtan var de en del av vår framtid. Genom brandkatastrofen i Göteborg natten till den 30 oktober fick 63 unga människors liv, det liv som låg framför dem, ett grymt och orättvist slut. Så många unga miste sina liv, så många föräldrar miste sina barn, så många syskon, anhöriga, vänner, lärare miste sina kära. Vårt samhälle - hela vårt land - vi alla - drabbades av en katastrof. Vi människor vet att döden är en del av livet. När människor går bort efter ett långt liv, kan vi finna en tröst och en mening i det liv de har levat. Tanken att vi - som lövet om hösten - måste lämna grenen för att bli en del av det som en gång skall föda nytt liv inrymmer, mitt i djup sorg, en möjlighet att förstå. Men när unga rycks bort - var finns då meningen och trösten? Var hämtar vi då styrkan att leva vidare? Det har sagts att för den förälder som mist sitt barn finns ingen tröst att få. Ändå finns det så mycket vi kan göra, i dag och de många kommande dagar, då sorgen och saknaden fyller de anhörigas liv. Som medmänniskor har vi en uppgift att finnas till, att finnas nära, att lyssna, att hjälpa till i det liv och den vardag som ofattbart nog har sin gång, också efter en katastrof. Som medmänniskor och som företrädare för riksdag och regering visar vi nu vår respekt för de omkomna, vår medkänsla med dem som skadades och vårt djupa deltagande i den sorg som drabbat så många i vårt land. Men vi har också ett annat uppdrag som svenska folkets främsta företrädare och som ansvariga för styret av vårt land. Vi kan inte få dessa unga tillbaka. Vi kan inte heller lova att olyckor och katastrofer aldrig kommer att inträffa. Men vårt uppdrag och löfte är att göra vårt yttersta för att förhindra att något liknande denna katastrof någonsin inträffar igen. Den dag som grydde den 30 oktober 1998 blev för så många den svåraste dagen i livet. Det blev en dag som skulle följas av oändligt många fler dagar fyllda av sorg, av saknad men också av vrede. Många av de familjer som drabbades hade redan innan denna katastrof slog till mot deras liv svåra minnen, tunga minnen av krig, terror och övergrepp. De kom till vårt land, därför att de sökte fred, frihet och trygghet och ett gott land för sina barn att växa upp i. Kära vänner och medmänniskor! Sorg kan förlama. Men arbetet med denna sorg kan skapa en styrka som förmår föra livet vidare. I gemenskap, i omtanke, i värme över alla gränser finns denna möjlighet. Vi hedrar de omkomna, och vi visar vår medkänsla med de skadade och med de anhöriga genom att ta till vara denna livets möjlighet. Mötet med sorgen är det svåraste vi människor ställs inför. Men sorgen är också uttrycket för att vi älskat - en medmänniska, ett barn vi haft omsorg om. Så länge denna älskade människa finns inom oss, så länge lever hon kvar hos oss.

Ärade medmänniskor! Tolv dygn har gått sedan katastrofen i Göteborg. Den tog ifrån oss 63 unga människor, skadade hundratals och chockade oss alla - tolv oändligt plågsamma dygn för de drabbade familjerna, tolv dygn av sorg och saknad. I dag vajar det offentliga Sveriges flaggor på halv stång. Strax kommer människor över hela landet att förenas i en tyst minut. Tillsammans sörjer vi och visar vi vårt deltagande med dem som har mist en dotter, en son eller ett syskon. Att mista ett barn är en ofattbar tragedi. Vi kan bara ana djupet av sorgen och smärtan. Våra tankar går också till alla de ungdomar som räddades ur lågorna. De bär på fasansfulla minnen. De kommer att gå vidare i livet med ärr, fysiska och psykiska. De sörjer syskon och vänner. Hos föräldrar, bröder, systrar och närstående kommer sorgen alltid att finnas. Hur ont den insikten än gör - livet måste gå vidare. Vi kan lära oss att leva med sorgen, men inte ensamma. Det är när det svåraste inträffar som människan måste vara människan till stöd. I dag kan jag, mitt i sorgen, känna tacksamhet över att så många burit bördorna tillsammans med de drabbade familjerna. Jag kan känna tacksamhet över ljusen, blommorna och alla de varma ord som sagts under minnesstunder och i möten människor emellan. Det finns många, många människor i vårt land som orkat och som varit till stöd. När dagarna går lämnar chocken plats för frågorna: Varför? Hur kunde det hända? Vad hade vi kunnat göra för att förhindra katastrofen? Sorgen och vreden får inte förlama vår förmåga att handla. Många vardagliga beslut och små enkla handlingar kan tillsammans ge oss ökad säkerhet. Vi kan hjälpas åt. Vi måste göra vad som står i vår mänskliga makt för att förhindra att något liknande händer igen. På många håll i Sverige görs och har gjorts enorma insatser - från allt det som gjordes under katastrofnatten för att rädda liv, till allt som görs i dag för att stödja och hjälpa dem som drabbats. Också för det känner jag stor tacksamhet. Låt mig avsluta med några ord ur Bo Setterlinds dikt Vingslaget, som i dag minner oss om det ofattbara. Bo Setterlind skriver: Ingen sommar var så övergiven som när natten tog oss till en större klarhet, ingen sörjande så skrämd av tiden som när sista frågan mötte Svaret. Visste du, att Döden var så nära som ett vingslag under månens skära? Visste du, att Livet var så nära! Döden känns aldrig rättvis. Tolv dagar har gått sedan sorgens vingslag svepte över Hisingen. Vi kan fortfarande inte riktigt förstå den ogripbara närheten mellan livet och döden. Vi står tomma. För i varje människans storhet - varje persons unika värde - döljs också hennes litenhet - hennes utsatthet och sårbarhet.

Vi hedrar nu tillsammans de omkomna vid brandkatastrofen i Göteborg med en tyst minut och visar samtidigt vår djupa medkänsla med de skadade och med de anhöriga.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att minska riskerna för konkurrenssnedvridningar främst för småföretag i samband med skattesubventionerad kommunal näringsverksamhet. Ola Karlsson menar, med utgångspunkt från verksamhet som bedrivs av kommuner i energi och bostadsbolag, i arbetslöshetsprojekt, i bibliotek, i simhallar och andra anläggningar, att risken för att riktiga jobb och företag slås ut av skattesubventionerad kommunal näringsverksamhet måste minimeras och att regelverken bör skärpas vad gäller upphandling, redovisning och affärsmässighet så att konkurrens kan ske på lika villkor. Ola Karlsson har också frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka kommunmedlemmarnas möjligheter att laglighetspröva alla de verksamheter som garanteras av kommunala skattemedel. Vidare undrar Ola Karlsson hur Småföretagsdelegationens och Konkurrensverkets förslag om konkurrensproblem för småföretag i den kommunala sektorn kommer att hanteras. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Vidare får kommuner driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Kommunen kan välja mellan att driva sin verksamhet i förvaltningsform eller i annan form, t.ex. i aktiebolag. Kommunala företag är emellertid på samma sätt som kommunen bundna av lokaliseringsprincipen och kravet på att den verksamhet som bedrivs är av allmänt intresse för kommunmedlemmarna. Kommunallagen innehåller också bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut. Den omfattar emellertid inte kommunala företag. I konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU12, där frågan senast behandlades av riksdagen, uttalades att ansvaret för att verksamhet i ett kommunalt bolag ligger inom ramen för den kommunala kompetensen primärt åvilar styrelse och bolagsstämma. Konstitutionsutskottet menade att införandet av en möjlighet att laglighetspröva beslut av kommunala bolag strider mot de angivna grundläggande villkoren för en verksamhet som bedrivs i bolagsform och angav att en sådan möjlighet inte borde införas. Det kommunala uppdraget som det kommer till uttryck i kommunallagen skall göra det möjligt att utforma den kommunala verksamhetens omfattning, inriktning och verksamhetsformer på ett flexibelt sätt utifrån förutsättningarna i varje enskild kommun. Jag är medveten om att främst små och medelstora företag på lokala marknader från tid till annan ifrågasätter om konkurrensen med kommunal näringsverksamhet sker på lika villkor och att kritiken tar sin utgångspunkt i att offentlig och privat verksamhet har så olika utgångspunkter och förutsättningar att riskerna för konkurrenssnedvridningar är stora. Jag vill först slå fast att de små och medelstora företagen har och kommer att ha en stor betydelse för att stärka och utveckla näringslivets konkurrensförmåga och för att skapa nya jobb. Småföretagens villkor och tillväxtförutsättningar kommer att bli en viktig del i arbetet att nå regeringens sysselsättningsmål och skapa förutsättningar för tillväxt. I det arbetet ingår bl.a. att undanröja hinder för småföretagandet både på områden som Ola Karlsson tar upp och på andra områden som har lyfts fram bl.a. av Småföretagsdelegationen och Konkurrensverket. En självklar utgångspunkt i arbetet vad gäller förhållandet till den offentliga sektorn är att varken kommunal eller annan offentlig näringsverksamhet får slå ut jobb eller hindra tillväxtförutsättningarna i privata företag. I debatten om kommunal näringsverksamhet framförs ofta att all offentlig näringsverksamhet bör avvecklas. Jag tror emellertid inte att det vare sig är möjligt eller önskvärt att åstadkomma en sådan total boskillnad mellan offentlig och privat verksamhet. Det är ofrånkomligt att privat och offentlig verksamhet ibland går i varandra, att de samarbetar och att de möts på en marknad. Om så sker är det emellertid mycket angeläget att villkoren är så konkurrensneutrala som möjligt. Det här är ingen ny fråga, och ett exempel på åtgärder för att motverka risker för undanträngningseffekter inom ramen för arbetsmarknadspolitiken är det kontaktråd för konkurrensfrågor som sedan länge finns knutet till Samhall. Kontaktrådet, som består av företrädare för näringslivet och Samhall, tar upp och utreder klagomål om konkurrensnedvridningar i enskilda fall. Regeringen inrättade vidare i början av året ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor där näringslivet, kommuner och landsting ingår. Rådets uppgift är att behandla enskilda klagomål om konkurrenssnedvridningar och att försöka nå en samsyn om de långsiktiga spelreglerna. I rådet kan allt från lagstiftningsfrågor till interna handlingsregler diskuteras. Det är min förhoppning att rådets arbete skall leda till konkreta resultat och vid behov väl förankrade förslag, och jag kommer med uppmärksamhet att följa rådets arbete. I kommunalrättsliga frågor kommer jag att samråda med statsrådet Britta Lejon. Småföretagsfrågorna är ett mycket viktigt arbetsområde för regeringen. Här utgör de förslag som bl.a. Småföretagsdelegationen lämnat en betydelsefull grund för arbetet i Regeringskansliet och en särskild arbetsgrupp har inrättats i Närings och handelsdepartementet för att bereda dessa frågor vidare. Jag räknar med att kunna återkomma med mer konkreta förslag i dessa delar fortlöpande men också i samband med att en ny tillväxtstrategi presenteras av regeringen under våren nästa år.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka statsrådet för svaret, även om jag inte blir så alldeles klok på det. Min utgångspunkt har varit och är att kommuner inte skall bedriva näringsverksamhet. Skälen för det är flera. Jag tar upp några av dem i mina interpellationer. Ett av de viktigaste skälen är demokratiskälet. Det finns en mycket lång rad exempel runt om landet på kommunal näringsverksamhet och kommunala bolag där man ägnar sig åt verksamhet som man egentligen inte skulle få ägna sig åt enligt kommunallagen. Man blir t.ex. litet bekymrad när man läser Skellefteå kommuns årsredovisning från 1996 och konstaterar att för den resebyråverksamhet som kommunen bedriver har antalet utlandsresor minskat under 1996. Det finns någonting i kommunallagen som handlar om lokaliseringsprincipen, dvs. att kommunen bara skall syssla med verksamhet inom den egna kommunen. När en kommun då bedriver utlandsresor kan man undra hur det kan gå till. I Skellefteå bedrev man också korvfabrik, kaféer, restauranger och mycket annat. Det finns också en rad andra exempel runt om i landet på att kommuner bedriver verksamhet som de inte borde få göra enligt kommunallagen. Jag tycker att det borde vara ett oavvisligt krav att vi låter medborgarna få en möjlighet att pröva om den här verksamheten är kompetensenlig. Jag föreslår inte att vi skall införa några nya kriterier utan bara att vi skall låta medborgarna få pröva lagligheten av den här verksamheten. Jag blir litet bekymrad över att jag inte möter någon uppfattning från statsrådet. Anser statsrådet att kommuner skall kunna driva icke kompetensenlig verksamhet på det sätt som sker? Anser statsrådet att detta är bra? Om det inte är bra kan statsrådet kanske ge besked om statsrådet kommer att föreslå några åtgärder för att ge kommunmedborgarna möjlighet att laglighetspröva detta. Varför skall kommunmedborgarna inte ens ha möjlighet att gå till domstol och pröva om detta är förenligt med kommunallagens regler eller inte? De andra problemen hänför sig ju till konkurrensproblematiken. Det kan röra samma verksamheter. Det rör korvfabriken i Skellefteå, de olika kaféerna i Skellefteå, Lindesberg och runt om landet och det rör den bensinförsäljning, byggmaskinsuthyrning, biluthyrning och byggverksamhet som olika kommuner bedriver med hjälp av skatter. Företagaren möter en situation där han inte bara skall finansiera sin egen verksamhet och betala lönen till de egna anställda, utan han skall också betala lönen till de anställda i den kommunala näringsverksamheten. Jag tycker att detta är otillständigt. Jag tycker att vi skall ge småföretagarna rättvisa villkor. Därför vill jag återupprepa frågan i interpellationen. Avser statsrådet att göra någonting åt detta? Hela interpellationssvaret handlar om att det har inrättas råd eller vad riksdagen tidigare uttalat. Jag vill fråga: Vad anser statsrådet? Är det bra som det är, eller kommer det några förslag?
Fru talman! Jag efterlyser också de rent konkreta förslagen. Det är tydligt att statsrådet Mona Sahlin gärna vill förbättra och vurma för småföretagen. Det är väldigt bra och nödvändigt för Sverige om vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Men för mig handlar ändå detta med kommunal näringsverksamhet i allmänhet och kommunala bolag i synnerhet om ett djupare problem. Det handlar om vad kommunerna skall göra. Varför har vi kommuner, och vad är deras huvudsakliga uppgifter? De har inte skapats för att driva affärer, varken i stort eller smått. Jag är av den ortodoxa uppfattningen att kommunerna skall ägna sig åt rena kärnuppgifter, nämligen skola, vård och omsorg. Det är ett mantra som vi alla känner igen från den gångna valrörelsen. Men det kommer ju gång på gång bevis på att kommunerna håller på med andra saker. Detta är mycket allvarligt. Därför tycker jag att det är viktigt att vi försöker hitta ett sätt att minska den kommunala bolagssektorn i synnerhet, men gärna näringsverksamheten i allmänhet också. Det är en demokratifråga. I kommunala bolag saknas insyn. Vi saknar öppenhet. Det är svårt att få insyn i de kommunala bolag som finns i dag. I Örebro kommun, som jag kommer ifrån, har majoriteten nu beslutat att man skall minska antalet platser i styrelsen i det stora kommunala bostadsbolaget så att väldigt många partier inte får någon insyn. Detta är ett stort problem. Man blir hänvisade till årsredovisningar och andra handlingar som man har tillgång till. Det är alltså ett demokratiproblem. Det finns ingen insyn och ingen öppenhet. Vi dränerar ju också kommunen på resurser. Fokus borde ha varit på att fixa vården, skolan och omsorgen. Det är det som kommunerna skall ägna sig åt i första hand, och inte åt att leka direktörer som man gör i dag. Förutom de personella resurserna drar man dessutom ekonomiska resurser från dessa områden. Det är stora kapital som är uppbundna i kommunala bolag som i stället borde kunnas satsas på infrastruktur i skolan eller vården. Det tränger dessutom ut den privata näringssektorn som Ola Karlsson var inne på förut. Man tar också risker med skattepengar. Det tas stora risker med våra skattepengar i kommunerna. Många kommunala bolag är i dag i praktiken stora svarta hål där vi kan ösa in hur många miljoner, nästan miljarder, som helst. I går fick vi rapporter om Munkedals kommun där det kommunala bostadsbolaget snabbare och snabbare närmar sig ruinens brant. I dag har vi fått ytterligare uppgifter om det allvarliga läget i de kommunala bostadsbolagen. Sedan skall man inte heller bortse ifrån att många av de skandaler som varit mycket tråkiga - många av oss har säkert fått ägna valrörelsen åt att försvara och förklara dem - har skett i kommunala bolag. Det är också något som jag tycker att man skall ta hänsyn till. Jag hoppas därför att statsrådet Mona Sahlin återkommer, som hon har sagt, innan jul med åtgärder för att komma till rätta med de här problemen och för att öka möjligheten för små företag att konkurrera. Jag hoppas också att hon då tar med en plan på hur vi skall få tydliga mål för att på lång sikt kraftigt minska den kommunala bolagssektorn och förbättra demokratin och få kommunerna att satsa på det som är allra viktigast.
Fru talman! Med anledning av vad både Ola Karlsson och Johan Pehrson har sagt vill jag börja med att säga mycket tydligt att jag också tycker att det är oerhört viktigt att den offentliga sektorn inte sänder ut dubbla budskap. Det är ju det vi diskuterar nu. Kommunerna har oerhört viktiga uppgifter på sina kärnområden. Dit hör vården, skolan och omsorgen. Men sedan jobbar man också aktivt med att främja tillväxt och inte minst med att skapa företagsanda ute i sina respektive områden. Då måste man själv vara oerhört noga med att inte utsätta sig för misstro och kritik för att man eventuellt skulle konkurrera ut de privata företag som man själv har till uppgift att gynna. Jag vill hålla med om - och det tycker jag att jag uttryckte också i mitt första svar - att det finns områden som kommunerna inte borde ägna sig åt. Dit hör solarier, gym, kaffe, bilreparationer osv. Jag tycker att det finns ett utrymme för självrannsakan ute i kommunerna. Det är viktigt att kommunerna har en mycket väl genomtänkt strategi för var man själv tycker att gränsen går. Om det finns minsta risk för påverkan på den privata sektorns utveckling bör kommunerna avstå från att bedriva egen verksamhet på de områdena. Jag är beredd att föra den här diskussionen vidare också med kommunsektorn när vi diskuterar tillväxtstrategier. Det är också viktigt att säga att kommunal verksamhet skall bedrivas inom de ramar som lagstiftning och andra regler ställer upp. Det är därför laglighetsprövning, som Ola Karlsson tar upp igen, är ett mycket viktigt instrument. Men bolagsformen är en generell juridisk form, oavsett ägande. Jag undrar därför hur Ola Karlsson egentligen tänker när han diskuterar andra möjligheter till laglighetsprövning än de som är giltiga för alla bolag, oavsett vem som äger dem. Jag håller dock med om grundproblemet, som båda debattörerna har fört upp. Jag har här också visat att jag tar frågan på allvar och tänker följa upp den.
Fru talman! För att börja med det allra sista: Visst är det så att aktiebolag är en form för mycket olika verksamheter. Men detta att det finns offentliga aktiebolag och att det finns privata aktiebolag med olika ägande har ju inte hindrat att vi har olika regler för aktiebolag. Offentligt ägda aktiebolag, aktiebolag där kommuner har ett bestämmandeinflytande, lyder under offentlighetsprincipen. Det finns alltså ingenting som hindrar att vi ställer särskilda krav på bolag som ägs eller domineras av kommuner eller landsting. Det är alltså fullt tekniskt möjligt att införa en möjlighet att låta kommunmedborgarna pröva lagligheten av kommunal näringsverksamhet. Jag tycker ändå att det finns skäl att träffa statsrådet litet grand. Tycker statsrådet att det är rimligt att en kommunmedborgare skall nöja sig med att se att den egna kommunen med hjälp av de egna skattepengarna bedriver verksamhet utanför kommunallagens ram i ett kommunalt aktiebolag? Det sker dagligdags, och det finns mängder av exempel på det. Det finns mängder av exempel att hämta från bl.a. Underprissättningsutredningen. Tycker statsrådet att det är rimligt att kommunmedborgarna, för den del av verksamheten som garanteras av skattebetalarnas pengar, inte kan pröva om man håller sig inom kommunallagens hank och stör? Jag misstänker att jag kommer att möta ett antal frågor den kommande veckan. Det är nämligen ett antal företagare som känner till den här interpellationsdebatten. Jag tror att jag kommer att få frågan: Vad sade Mona Sahlin egentligen? Det kommer det att vara rätt så lätt att svara på. Jag kommer att kunna läsa ur protokollet. Men jag tror också att jag kommer att få frågan: Vad tyckte Mona Sahlin? Tyckte hon att det är bra som det är? På den frågan blir det inte lika lätt att svara. Å ena sidan säger statsrådet att hon skall följa utvecklingen och att det inte är rimligt att kommuner ägnar sig åt kaféer och solarier och mycket annat. Å andra sidan får vi inte en tillstymmelse till stavelse när det gäller åtgärder från henne som statsråd. Till statsrådets uppgifter hör ju att lägga fram förslag om ändringar av lagar och regler. Det gör att vi kan förbättra konkurrenssituationen för korvtillverkaren i Skellefteå, som drabbas av den kommunala korvfabriken, och för kaféägaren i Lindesberg, som drabbas av den kommunalt subventionerade mackan för 10 kr när han själv måste ta 29 kr eftersom han måste betala full lön för sina anställda. Till statsrådets uppgifter hör att lägga fram förslag om förändringar när vi vill förändra. Det finns en lång rad förslag om förändringar. De har lagts fram av Underprissättningsutredningen, av Konkurrensverket, av Småföretagsdelegationen. Det finns en stor flora att botanisera i för att göra det lättare för småföretagen att konkurrera på lika villkor. Kommer statsrådet att föreslå några sådana förändringar?
Fru talman! I sådana här debatter hör man det man vill höra. Alla de som har öron att lyssna med - och det tror jag också att Ola Karlsson har - kan höra, och så småningom också läsa, vad jag tycker om verksamhet som konkurrerar ut privat verksamhet, som kommunerna inte borde ägna sig åt. Jag har varit mycket tydlig. Det är en tydlig uppfattning jag har, och jag kommer nogsamt att följa utvecklingen. Men jag kommer inte att nöja mig med det. Jag har varit statsråd i fyra veckor, och vi kommer, som jag sade i slutet av mitt interpellationssvar, snarast att återkomma med förslag om direkta regelförenklingar för små och medelstora företag. Vi kommer också att fortsätta att göra detta till en stor och viktig del i tillväxtstrategin, och det är min ärliga uppfattning att dit hör reglerna för de små företagen. Jag vill också påpeka att det råd för konkurrens som tillkom i år och som är väldigt nytt inrättades som ett resultat av överläggningar mellan kommunerna, landstingen och den privata sektorn. Man ville pröva att lösa det här på frivillig väg. Då tycker jag att både Ola Karlsson och jag bör ge detta en chans. Skulle det visa sig att man behöver ytterligare befogenheter eller inte kommer fram på ett rimligt och effektivt sätt skall jag vara noggrann och snabb med att tillföra de möjligheterna. Ge rådet en chans, och låt inte den här debatten låta som om vi är oeniga i grunden om att offentlig och privat verksamhet skall konkurrera på lika villkor och om att kommunerna skall ägna sig åt sin kärnverksamhet.
Fru talman! Det låter väldigt bra om det faktiskt kommer förslag i slutet av det här riksdagsåret om väsentligt förbättrade villkor för småföretagen. Jag tycker ändå att det hade varit bra om man i interpellationssvaret hade andats något om det blir något förslag vad gäller möjligheten för medborgarna att faktiskt pröva om de kommunala bolagen håller sig inom kommunallagens regler och om det kommer några förslag till förändringar av konkurrensvillkoren för småföretagen. Det är ju en sak att som politiker stå i kammaren och säga att man tycker att det ena eller det andra är mindre bra. Men det är en helt annan sak att som statsråd lägga fram förslag till förändringar av lagar och regler som gör att man som småföretagare faktiskt har en reell chans att verka på lika och rimliga villkor. Konkurrensrådet är förvisso ganska färskt. Men Underprissättningsutredningen är inte lika färsk, och problemen är inte lika färska. Vi har sett dem under i stort sett hela 90-talet. Nästan varje vecka kan vi läsa i tidningarna om hur olika kommunala verksamheter plågar och missgynnar småföretagarna och om hur kommunala bolag behöver mångmiljonbelopp för att klara sig. Jag har väntat på att Jörgen Andersson skulle göra något under de gångna åren efter interpellationsdebatter och motionsskrivande. Inget har hänt hittills. Jag får hoppas att det går något litet fortare med Mona Sahlin som statsråd, och jag önskar verkligen att vi får bättre och rättvisa villkor för småföretagen.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta som motverkar den nuvarande hotsituationen och bidrar till de positiva signaler som är en nödvändighet om livsmedelsbranschen skall kunna utvecklas till en framtidsnäring i Regeringen anser att jordbruket är en framtidsnäring. I regeringsförklaringen betonas att ett konkurrenskraftigt jordbruk är en viktig faktor för att motverka avfolkningen av landsbygden. Jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. Regeringen tillkallade därför redan hösten 1996 en särskild utredare, landshövding Gunnar Björk, med uppgift att lägga fram förslag till ett program för att påskynda livsmedelssektorns förnyelse och expansion. Betänkandet har remissbehandlats och regeringen överväger nu vilka åtgärder som kan vara aktuella. Ingvar Eriksson presenterar en alltför ensidig beskrivning av situationen inom lantbruket och livsmedelsindustrin. För att ge en korrekt bild av verkligheten måste alla faktorer som påverkar lantbrukets konkurrenssituation vägas in. Det går inte att enbart lyfta fram vissa avgiftsnivåer utan att nämna de faktorer som gynnar den svenska livsmedelssektorn. Det är den totala pris-, stöd och kostnadsbilden som är avgörande för jordbrukets utveckling. Vad gäller frågan om lantbrukets energibeskattning pågår just nu inom Regeringskansliet en allmän översyn av energibeskattningen. Förslag till åtgärder kommer att läggas fram i början av nästa år, och först därefter kan regeringen ta ställning till vad som bör göras. Styrande för ställningstagandet kommer bl.a. att vara det som sagts i regeringsförklaringen om jordbrukets villkor.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation gällande frågeställningarna kring situationen inom den svenska livsmedelssektorn. Men tyvärr kan jag inte känna mig nöjd med svaret, utan snarare bekräftas mina värsta farhågor, att regeringen saknar relevanta insikter om det allvarliga läge som såväl jordbruket som livsmedelsindustrin i landet, från norr till söder, befinner sig i. Eller saknas viljan att inse behovet av åtgärder så att branschen får möjligheter att konkurrera på likvärdiga villkor gentemot producenterna i övriga EU. De stora förluster som lantbrukare på många håll i landet åsamkats genom rekordregnandet denna sommar och höst gör situationen ännu allvarligare. Den är katastrofalt allvarlig för många enskilda producenter. Åtskilliga står på den ekonomiska ruinens brant. Regeringen har, som också sagts, den 6 oktober än en gång framhållit att lantbruket är en framtidsnäring och att man syftar till att få ett konkurrenskraftigt jordbruk. Man talar om att jordbruket ges villkor som är likvärdiga andra näringars. Men, som jag också tagit upp i min interpellation, man glömmer helt bort likvärdigheten vad gäller konkurrensen med bönder och livsmedelsindustrier i konkurrentländerna. Detta är av avgörande för betydelse för såväl jordbrukets råvaruproduktion som livsmedelsindustrins möjligheter till utveckling och expansion, som man talar så mycket om. Dagens situation inom livsmedelsbranschen är alarmerande. Lönsamheten sjunker, och detta kraftigt. Inom slaktsvinsproduktionen är den helt obefintlig för tillfället, och påfrestningarna är stora, särskilt för dem som är nystartade eller som har gjort nya investeringar. Risken är nu stor att om ingen snabb förändring sker, kommer produktionen i Sverige att sjunka mycket kraftigt. Det leder till friställningar och arbetslöshet. Margareta Winberg, som har varit arbetsmarknadsminister, måste ju fortfarande ha ett stort intresse av att dessa problem löses, och de är mycket stora i de tunga jordbruksområdena. Och vi missar möjligheterna till en framtida expansion, som regeringen talar så mycket om. I dag är det faktiskt många som varslas på grund av de problem som vi står mitt uppe i. Jordbruket och livsmedelsindustrin lever, som jag sagt i min interpellation, på en öppen marknad med en tuffare konkurrens än tidigare, och det accepterar branschen. Men lika självklart menar jag att det borde vara att man då också får konkurrera på rimligt lika villkor när det gäller kostnaderna. Det är ju det som är huvudfrågan i Björks utredning, som statsrådet nyss nämnde. Han har påpekat detta, och statsrådet nämner att frågan har varit på remiss. Men fortfarande har ingenting kommit ut utav detta. Vi har ju orimligheter i konkurrenssnedvridning. Jag har nämnt detta med att den svenske bonden betalar 2 650 kr per kubikmeter i dieselskatt, medan den danske konkurrenten betalar 190 kr. Anser statsrådet detta vara rimligt? När det gäller Björks utredning: När kommer de förslag som är aviserade i anledning av Björks utredning? Det är en mycket intressant fråga som jag skulle vilja ha svar på. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte har frågorna med i budgeten, utan att man faktiskt står tomhänt i den akut allvarliga situation som branschen i dag befinner sig i.
Fru talman! Som ny ledamot har jag stor respekt för och stor tilltro till en regeringsförklaring. Om orden i regeringsförklaringen hade haft någon betydelse i detta avseende skulle budgetförslag för 1999 ha innehållit förslag om att ta bort elskatten i jordbruket, precis som gäller för andra näringar. Det skulle också ha funnits förslag om att reducera skatten på dieselolja till den nivå som gäller för annan industri. Några sådana förslag finns som bekant inte. Fru talman! Förra perioden gick det bra att praktiskt taget över en natt sänka tobaksskatten, men att lindra skattebördan för en näring som dignar under helt konkurrensskiljande skatter synes omöjligt. Min fråga är: När kommer förslagen på riksdagens bord i enlighet med det svar som jordbruksministern har lämnat? Om regeringsförklaringens ord hade haft någon betydelse skulle också den svenska hållningen i diskussionen om EU:s framtida jordbrukspolitik ha gett uttryck för en mer positiv och framåtsyftande syn på jordbrukets utvecklingsmöjligheter. Enligt vad jag har fått reda på håller regeringens extrema avregleringslinje på att bli praktiskt taget isolerad. Det här är förvånande. Vårt inflytande i förhandlingarna kan därmed också minimeras när det gäller EU:s kommande direktiv och regler. Fru talman! Jag upprepar min fråga: När kommer förslagen beträffande de lättnader som är aviserade i regeringsförklaringen?
Fru talman! Får jag först säga till Ingvar Eriksson: Nej, det saknas verkligen inte insikter om hur tillståndet är, och det finns anledning att vara bekymrad. Men jag tycker samtidigt att vi kanske inte får överdriva bekymren. I den rapport som Jordbruksverket nu har lämnat över till regeringen kan man ju dra vissa slutsatser. Det är bl.a. att den väldigt orosamma situation som man kunde se framför sig för bara en till en och en halv månad sedan inte har infriats. Vi trodde, utan att veta, för en till en och en halv månad sedan t.ex. att den obärgade skörden skulle vara 10-15 %. Den har blivit 5-7 %. Vi vet nu också att den bärgade skörden har varit 5,7-5,9 miljoner ton. Vi vet att den obärgade arealen i stora delar av landet är mindre än 5 %. I vissa delar av landet är den Jag vill säga till Åke Sandström, som säger att bönderna dignar under bördor: Ja, vissa gör det kanske. Men tittar man på sektorn som sådan så har den ändå ett överskott, ett sektorsöverskott, för 1998 på fyra miljarder. Lite proportioner tycker jag ändå att man får lägga in i den här diskussionen. Det handlar alltså inte, och det tycker jag mig kunna utläsa att också LRF har accepterat, om någon katastrof för landet. Därmed skulle inte heller någon katastrofutbetalning vara aktuell. Vi har för övrigt ingen sådan. Vi sade ju när vi avvecklade skördeskadeskyddet att staten aldrig kan undandra sig sitt ansvar vid katastrof. Men det här är inte att betrakta som katastrof. Däremot är det naturligtvis så att det för vissa enskilda bönder i vissa delar av landet är oerhört bekymmersamt. Jag avser nu att tillsammans med näringen titta närmare på det här för att - även om det är en mycket stor administrativ apparat - försöka få ett grepp på vilka bönder det gäller och i vilken utsträckning just dessa enskilda drabbas. Låt mig också säga något om EU:s politik. Jag vill klart säga att Sverige driver en avregleringspolitik - precis som kommissionen gör. Sverige driver på ett område, nämligen när det gäller mjölken, en längre gående avreglering än kommissionen. Det gör vi tillsammans med Storbritannien, Danmark och Italien. Vi utgör därmed en blockerande minoritet. Det är intressant för då, bara då när vi utgör en sådan minoritet, har vi ett handlingsutrymme. Det kommer vi naturligtvis att använda oss av. Men denna avregleringspolitik skall kombineras. Det tycker jag är oerhört viktigt att understryka. Total avreglering av jordbruket i Europa och världen löser inte våra problem. Det måste alltid kombineras med en miljösatsning. Det betyder ekonomiskt stöd för att fortsätta att driva ett miljövänligt jordbruk. Det måste också kombineras med ett regionalpolitiskt stöd. Annars kommer stora delar av jordbruket i Sverige, i Europa och i världen att slås ut, alltså om det bara är de mest produktiva jordbruken som skall kunna producera till världsmarknadspriser.
Fru talman! Jordbruksministern säger här att vi skall vara lite försiktiga så att vi inte överdriver. Men om jordbruksministern hade talat med dem som har drabbats svårt av sommarens och höstens skördeskador skulle hon veta att det är många som verkligen har drabbats av katastrof. Det finns de som inte har skördat en enda sockerbeta i mitt område. Det handlar alltså inte bara om inkomstbortfall, utan man får problem flera år framöver. Det här finns uppe i Mellansverige, Östergötland och Västergötland. Det finns i Norrland, inte minst i Västernorrlands län. Så nog kan man säga att det finns problem. Jag håller med om att det kan vara svårt att utvärdera detta. Men i det sammanhanget skulle i alla fall en viss hjälp kunna ges genom att man tittade på de politiska kostnaderna. Vi skulle inför nästa år exempelvis kunna räkna med en något bättre lönsamhet om man sänker de politiska kostnaderna. Vi har exempelvis oljeskatterna. Vi har energiskatterna. Vi har mineralgödselskatterna. Vi har också inte minst dieselskatten som är väldigt tung. Jag gjorde den här jämförelsen mellan den svenske och danske bonden. Jordbruksministern svarade inte på den frågan. Jag ställer den igen. Är det rimligt med sådana skillnader i kostnader som snedvrider konkurrensen så oerhört hårt? Sedan vill jag säga något om Sverige när det gäller avregleringspolitiken. I princip ställer vi upp på en avreglering. Men det måste ske i samma takt. Vi kan i Sverige inte gå före alla andra. När det gäller mjölkregleringen tror jag att man har varit litet hastigt ute. Det är ju en sådan produktion som är väldigt viktig i Sverige och som också är utsatt för en väldigt pressad lönsamhet. Det är nog oklokt att gå för fort fram på det området, trots att jag principiellt är med på att man jobbar för mer av marknadsekonomi och avreglering. Vi måste vara aktsamma så att vi inte utsätter de svenska producenterna för problemet att de ser de här signalerna som negativa. Vi måste framför allt ha positiva signaler i dagens läge om man skall kunna övervinna de nuvarande problemen. Och vi saknar tyvärr dessa, jordbruksministern. Vi saknar dem. Det är det som behövs. Jag vill utmana jordbruksministern: Kom ut och besök bönderna i olika delar av landet! Jag kan medverka till sådana besök. Då skall vi gemensamt kunna ta diskussionen på fältet, i verkligheten. Då tror jag att synen blir något positivare. Framför allt är det viktigt att göra kopplingen till livsmedelsindustrin. Kan inte livsmedelsindustrin få råvaror i Sverige till rimliga kostnader så kommer den att flytta ut. Då blir vi beroende av import av mat. Jag hade för mig att jordbruksministern hade en positiv inställning till svenskodlat och svenskproducerat. Nu gäller det för jordbruksministern att leva upp till de här löftena, till de här ambitionerna, till talet i regeringsförklaringen om en positiv utveckling och om en framtidsnäring. Man känner inte att det är så ute på fältet. Jag vädjar än en gång: Ta upp de här frågorna och driv dem hårdare. Försök få fram i alla fall dellösningar vad gäller Björks utredning. När kommer förresten förslagen som Björk har lagt fram? När kommer de att förverkligas? Kommer det att ta tre månader, två år, tre år eller hur blir det? Vi väntar på besked. Och jag tror att just de beskeden skulle kunna innebära oerhört mycket för att skapa en framtidstro i näringen. Utan framtidstro blir det inga investeringar, det blir inga nya jobb och det blir ingen produktionsutveckling. Det blir inga exportökningar. Utmaningarna på exportmarknaden är ju stora. Möjligheterna finns, men de kan inte tas om vi inte lyckas skapa framtidstro. De positiva signalerna hoppas jag att jordbruksministern kan ge i alla fall en liten del av i dagens läge.
Fru talman! Jag få tacka för svaren. Jag fick dock inget svar på den konkreta frågan om när de positiva signalerna kan komma utifrån Björks utredning. Jordbruksministern säger att läget inte är någon katastrof för landet. Men jag vidhåller att jordbrukets situation på lång sikt kan bli en katastrof för landet. I stora delar av vårt land, speciellt den del vi båda kommer ifrån och speciellt vårt län Västerbotten, kan det på sikt genom den höga nedläggningstakten och avrustningen i lantbruket vara en katastrof för landet. Fru talman! Jag upprepar min fråga, som också har ställts här tidigare: När kan vi få de positiva signalerna på riksdagens bord?

Fru talman! Ingvar Eriksson säger: Kom ut och besök och se på verkligheten! Ja, jag brukar inte vara så nödbedd i det fallet. Det tror jag att Ingvar Eriksson vet. Han vet nog att jag under min förra tid som jordbruksminister ofta stod ute i stallarna och ladorna och på dyngstaden och förhörde mig om verkligheten. Det tänker jag göra den här gången också, för det är ett mycket bra sätt att få reda på hur det står till. Men det kan ändå inte förta att man också måste läsa statistiken och få ett litet mer vetenskapligt grundat underlag. Det är det som jag har fått, och det var det som jag refererade nu. Men jag sade också att även om det inte är katastrof för landet, så finns det enskilda bönder som av detta material som går att utläsa har drabbats svårt. Och det är jag beredd att titta på ytterligare tillsammans med näringen. Jämför Sverige och Danmark, sade Ingvar Eriksson. Detta brukar alltid komma fram. Jag tycker att den jämförelsen är litet ensidig. Man bör nog ta med den totala bilden. Då är det t.ex. på det sättet att de danska lantbrukarna betalar en fastighetsskatt på jordbruksmark och en högre miljöavgift på bekämpningsmedel än de svenska lantbrukarna. Björk lyfter i sitt betänkande fram andra faktorer av vikt för det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Bl.a. nämns betydelsen av markpriserna som är betydligt högre i Danmark än i Sverige. Man kan t.ex. läsa följande: Om man jämför jordbruksföretag med exakt samma produktionsförutsättningar och med samma krav på ekonomiskt resultat, kommer skillnaderna i produktpriser och produktionsfaktorspriser att avspegla sig i priset på jordbruksmark. Teoretiskt skulle man kunna hävda att skillnader i skatter och avgifter på lång sikt utjämnas av olika markpriser. Detta är alltså taget direkt ur Björks utredning. Sedan kan vi diskutera rätt eller fel, men så skriver han också. Och jag tycker att det är viktigt att ha med den delen när man nu debatterar Björks utredning och inte bara den delen där han lägger fram förslag på hur kostnaderna i övrigt skall kunna sänkas för den svenske bonden. Därmed kommer jag över till den fråga som både Ingvar Eriksson och Åke Sandström har ställt. I regeringsförklaringen sägs det att jordbruket är en framtidsektor. Jag skulle vilja säga att det är få gånger som jordbruket har fått den betydelsen i en regeringsförklaring som det har fått den här gången. Det gläder mig ofantligt mycket, och det förpliktigar. Det betyder att när denna översyn av energibeskattningen är gjord kommer det ett förslag. Sannolikt kommer det under nästa år ett förslag som rör jordbruket i de delar som vi har talat om. Det kan möjligen då vara som Ingvar Eriksson sade en dellösning, och vi får väl se om den blir större eller mindre. Beträffande EU-politiken håller jag med Ingvar Eriksson om att vi inte kan gå före. Vi har av olika skäl inte rätt att gå före, utan hela EU går i samma takt. Det är ju tanken med den gemensamma jordbrukspolitiken. Men vad vi har gjort är att vi har pushat på kommissionen och de andra länderna genom den s.k. Londongruppen. Och vi har inte majoritet för det förslaget. Men som jag sade bildar vi en blockerande minoritet. Det kan ju vara bra att ibland vara i något slags beslutsposition och inte bara sitta där med de fyra röster som vi har. Med fyra röster kan man inte åstadkomma så särskilt mycket.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att det i alla fall kommer något som man kan kalla en dellösning på el och oljesidan. Men fortfarande kommer det inga besked om skatten på dieseloljan och mineralgödselskatten som är de tunga bitarna, och där vi måste jobba i en sådan riktning att dessa kostnader går ned och blir jämförbara med Danmarks om det skall skapas konkurrens på lika villkor. Sedan säger jordbruksministern att man skall göra relevanta jämförelser. Det håller jag med om. Men gör då detta, eftersom de redan är gjorda och man kan konstatera att trots det som jordbruksministern säger är det mycket stora skillnader när det gäller lönsamheten och när det gäller förutsättningarna ur konkurrenssynpunkt. Ofta är det så att det som danska bönder betalar i skatter och avgifter i stort sett går tillbaka till näringen, och då är det ju inte samma belastning som i Sverige där pengarna går in den stora statskassans hål. Om man får de kostnadssänkningar på produktionsmedlen och när det gäller produktionsförutsättningarna som jag pläderar för kommer lönsamheten att öka, och då kommer det pengar till statskassan en annan väg. Genom att lönsamheten ökar möjligheterna att betala skatt och möjligheterna att anställa folk som betalar skatt. Det är hela denna kedja som man måste ha med i detta perspektiv när man talar om en framtidsnäring. Men vi saknar tyvärr detta. Sedan har jag en sista fråga som jag glömde ställa. Jordbruksministern har ju talat om att hon skulle vara positiv till en renationalisering av jordbrukspolitiken i EU. Det måste vara en felsyn, eftersom jag inte har sett att regeringen tidigare har hävdat detta. Jag tror att det vore livsfarligt för svenskt jordbruks framtid om man går in för en renationalisering. Jag skulle till sist gärna vilja ha ett besked om detta. Jag undrar förstås också om jordbruksministern inte är intresserad av att bistå med att lösa de andra frågorna när det gäller de politiska kostnaderna i fråga om dieseloljan osv.
Fru talman! Jag kan konstatera att vi trots allt inte står så långt ifrån varandra i jordbrukspolitiken. Och det kanske är naturligt med tanke på att det är en europeisk politik och att vi där driver åt något så när samma håll. Jag skulle ha frågat Ingvar Eriksson i mitt inlägg om avreglering. Moderaterna brukar ju vara väldigt mycket för avreglering. Men jag vill betona det som jag sade, och jag vill säga det igen, nämligen att jag inte vill vara med om en total avreglering av jordbruket, vare sig i Sverige, Europa eller världen om den inte kombineras med särskilda stöd för utsatta områden och om den inte kombineras med stöd så att vi inte suger ut jordarna och så att vi inte utarmar vår jord. Det betyder att en avreglering skall kombineras med någon form av miljöersättning. Och jag tycker att det vore väldigt bra om detta också kunde vinna Moderaternas stöd. Jag är inte alldeles säker på att det har skett. Den debatten får vi ta vid ett annat tillfälle. Återigen vill jag säga att det är högre miljöavgift på bekämpningsmedel i Danmark än i Sverige. Ingvar Eriksson säger att pengarna i Danmark går tillbaka till jordbruket medan de i Sverige går in i det svarta hålet. Jag antar att han menar det svarta hål som han själv var med och skapade under den borgerliga regeringen. Det är viktigt att det svarta hålet täpps igen. Det är viktigt för bönderna, därför att bönderna är beroende av att kunna låna pengar till låg ränta. Och under de senaste fyra åren har räntan halverats. Det har skett på grund av att vi har kunnat täppa till vissa delar av det svarta hålet. Det har också gynnat jordbruksnäringen. Slutligen vet jag inte vad Ingvar Eriksson har fått detta med renationalisering ifrån. Jag vet inte var han har läst det. Man kan tycka mycket om EU:s jordbrukspolitik, och man kan tycka mycket om EU över huvud taget, men nu är vi med, och vi har en gemensam jordbrukspolitik. Jag skulle därför se det som rätt så otänkbart att vi gick ifrån det till en renationalisering. Det är inte aktuellt.

Fru talman! Sten Andersson har mot bakgrund av personuppgiftslagens regler frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att även fortsättningsvis riksdagsledamöter i motioner och debattinlägg tillåts nämna eller referera till namngivna personer utan att tillstånd erhålls. Inledningsvis vill jag i anledning av Sten Anderssons fråga nämna att personuppgiftslagen innehåller regler för automatiserad behandling av personuppgifter, dvs. i praktiken behandling som sker med hjälp av ADB. Dessutom omfattas även viss manuell behandling, dock bara sådan som sker i registerform. Personuppgifter är i detta sammanhang alla sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en enskild person. Lagen innehåller regler om när det är tillåtet att behandla personuppgifter. Reglerna riktar sig i allmänhet mot den som enligt lagen är personuppgiftsansvarig. Med detta begrepp avses den som bestämmer ändamålen och medlen för en viss behandling. I lagen finns särskilda regler som reglerar i vilka situationer personuppgifter får föras över till länder som inte är medlemmar av EU eller EES eller har anslutit sig till Europarådets dataskyddskonvention. Det är framför allt överföringsreglerna som i många sammanhang kan få konsekvenser för behandling av personuppgifter som sker på Internet. I allmänhet krävs det att de berörda personerna har gett sitt samtycke till överföringen. När det gäller den mer specifika frågeställning som Sten Andersson tar upp är det viktigt att komma ihåg att personuppgiftslagen inte påverkar vad en riksdagsman säger under debatter i kammaren eller skriver i motioner. Däremot gäller naturligtvis lagen för den behandling som kan ske om personuppgifter behandlas med ADB i Rixlex-systemet, om t.ex. en motion läggs in där. Som jag tidigare sagt är det den personuppgiftsansvarige som är ansvarig enligt personuppgiftslagen. I detta fall är det alltså riksdagen som är ansvarig, inte den enskilde riksdagsledamoten. När det gäller Rixlex så omfattades behandlingen som äger rum där redan tidigare av datalagen från Rixlex regleras också av en särskild lag. Enligt vad jag erfarit ser Riksdagens förvaltningskontor just nu över den lagstiftningen. Det är min personliga uppfattning att den regleringen bör ges ett innehåll som i största möjliga omfattning tillåter att Rixlex kan bli ett användbart verktyg för alla som vill kunna ta del av den svenska politiska debatten och många av de grundläggande svenska rättskällorna.
Fru talman! Jag har varit ledamot i riksdagen i 15 år och av och till tyckt att man har fattat felaktiga beslut. Det beror på att jag tillhör ett parti som inte alltid haft majoritet, och det får jag acceptera. Men personuppgiftslagen måste vara det värsta som vi fattat beslut om i Sveriges riksdag. Hade vi i våras vetat - och det är vårt eget fel, vi visste inte - vilka enorma konsekvenser lagen skulle få hade den förhoppningsvis aldrig gått igenom. Konsekvenserna är löjliga och orimliga, och lagen fungerar inte i ett modernt kommunikationssamhälle. Personuppgiftslagen baseras på ett EU-direktiv som är en direkt frontalkrock mot svensk yttrandefrihet. Hade det funnits t.ex. ett euronet som bara kunde läsas av européer eller av medlemmar i EU då hade det varit lättare att förstå, men när nu uppgifterna kan läsas på Internet - alltså över hela världen - uppstår alla dessa problem. Jag skall ta upp ett par exempel. Om någon vill lägga ut deltagarlistan för Tjejmilen här i Stockholm på nätet måste han ha tillstånd från varenda enskild löpare. Annars kan han bli åtalad. Om någon vill lägga ut ett resultat från Solvalla från tävlingarna t.ex. i går kväll får inte kuskens namn nämnas, om inte kusken har givit tillstånd. Däremot får man nämna hästens namn, och det skall vi vara tacksamma för, att man i alla fall slipper fråga hästen. Det som min fråga konkret handlade om gällde riksdagen, och jag hoppas att jag inte har skrivit i min interpellation att jag var rädd för att vi inte skulle få lov att i talarstolen få säga det som vi tycker och tänker och nämna de namn som vi behöver nämna. Det jag avsåg var nästa steg, när riksdagen lägger ut sina protokoll på Internet och de kan läsas över hela världen. Det är där som jag ser ett problem. Det kan ju inte stå att Sten Andersson tycker att XXX är en si och så person eller att XXX har sagt det ena eller det andra. Statsrådet säger här att riksdagen håller på att se över detta, men jag kan bara se två alternativ. Antingen får man nämna namn, men att namnet inte får förmedlas på Internet eller också läggs inte protokollen ut på Internet. Svårare är det inte. Skulle riksdagen medges undantag måste ju alla andra få göra undantag. Internet får man dispens i tre år. Men det blir konstigt om jag, som innan den 24 oktober i år har debatterat på nätet, under tre år får nämna namn medan någon annan som inte har deltagit i en sådan debatt inte får nämna några namn efter den 24 oktober. Det finns ju miljontals exempel på att man har accepterat en lagstiftning som är - för att använda ett uttryck som man inte använder så ofta i riksdagen - korkad. Personuppgiftslagen är i otakt med tiden. Jag hoppas att vi kan få EU att inse att man inte kan hålla på så här i ett samhälle som om två år går in i 2000

Fru talman! Sten Andersson tar upp ett antal frågor. Han säger att man inte visste vilka konsekvenser som lagen skulle få. Såvitt jag har förstått tog regeringen, när man överlämnade propositionen till riksdagen, upp att man förutsåg att lagen skulle komma att innebära problem. Problemet var bara att varken regeringen, riksdagen eller någon fristående forskare har kunnat se hur man skulle kunna lösa denna fråga på annat sätt än genom den lagstiftning som riskdagen antog i våras. Alternativ har alltså saknats. Nu vet inte jag i vilken utsträckning riksdagen debatterade de problem som man då såg framför sig, men jag tror att det är en liten överdrift att säga att man inte visste vilka konsekvenser den här lagen skulle få, även om det delvis uppenbarligen är så, eftersom det är först nu när lagen införs som det har uppstått denna enorma diskussion. Sten Andersson hänvisar till problem med Tjejmilen och andra aktiviteter och räknar upp några orimliga konsekvenser med den nya lagen. De exempel som Sten Andersson tog upp omfattas sedan tidigare av datalagen, som innebär att man måste ha tillstånd att upprätta ett register med personnamn. Så där har det inte skett någon förändring. Sten Andersson tar också upp sina farhågor när det gäller möjligheten för riksdagen och allmänheten att använda sig av Rixlex effektivt. Jag är övertygad om att dessa problem går att lösa. Slutligen säger Sten Andersson att vi måste få EU att inse problemen. Jag håller gärna med om att denna lagstiftning inte är helt anpassad till den tekniska verklighet som vi lever i i dag. Det är också därför som vi från regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att försöka att se vad vi kan göra för att förbättra situationen. En sådan åtgärd är att på flera nivåer föra en diskussion med kommissionen om de effekter och den diskussion som vi har haft i Sverige. Det har vi gjort och det tänker vi fortsätta med, och där kommer alla goda krafter att behövas.
Fru talman! Jag vill först betona att när det var folkomröstning om EU-medlemskapet arbetade jag aktivt för att vi skulle bli medlemmar i EU, och detta av två skäl: dels för att EU var ett fredsprojekt, dels för att Sverige som är en liten nation skulle ha svårt att klara sin sociala välfärd utan att vara medlem i EU. Men jag trodde aldrig att EU skulle lägga sig i så mycket som man i dag tyvärr alltför ofta ser exempel på. När det gäller det som statsrådet sade om riksdagsbehandlingen i våras vill jag också betona att jag inte har kritiserat vare sig regeringen eller något parti av det enkla skälet att alla förtjänar kritik, inklusive jag själv. Nu var jag inte med i det aktuella utskottet, men av den debatt som då fördes fick man inte något intryck av att vi fyra fem månader senare skulle se sådana konsekvenser som vi i dag ser. Det blir en helt orimlig situation. Jag tror att hundratusentals, kanske miljontals, människor i Europa redan i dag bryter mot denna lag. Vad skall myndigheterna göra? De skall i stort inte göra någonting. Om man inte har tillstånd får man inte nämna det minsta lilla namn så att det kan läsas på Internet. Jag hoppas att jag läser rätt mellan raderna i statsrådets svar och att hon inser att det finns problem. Jag skulle vilja ha en direkt kommentar till följande. Jag refererar till en situation där man skulle vilja lämna uppgifter på nätet om deltagarna i Tjejmilen eller travkuskar på Solvalla. Man slipper begära tillstånd av den stackars hästen om han skall nämnas. Statsrådet säger att man inte heller har kunnat nämna namn tidigare. Men jag har fått uppgifter av vad jag kallar seriösa journalister som innebär att det är detta som nu förhindras. De har inte sagt att detta inte har varit tillåtet tidigare. Jag vet inte om jag vågar nämna några namn, men jag kan säga att det finns en journalist - Anders R. Olsson - som är mycket väl insatt i dessa frågor. Han påstår att den effekten uppstod den
Fru talman! Sten Andersson! Jag vill säga några avslutande ord om Solvalla och Tjejmilen. Regelverket var sådant tidigare, enligt datalagen. Datainspektionen hade uppgiften att utöva tillsyn över den lagstiftningen. Det är allmänt känt att den lagstiftningen inte följdes till 100 %, vilket kan vara en del av förklaringen till att man uppfattar det som en enorm förändring. Nog om det. Sten Andersson ger uttryck för bekymmer och uppriktig oro och omsorg när det handlar om den nya lagstiftningen och dess eventuella brister. Det är en ny lagstiftning. Även om vi redan nu ser vissa bekymmer tycker jag att det är litet tidigt att gå in i detaljfrågor. Däremot vill jag säga, vilket jag har sagt tidigare, att vi från regeringens sida tänker följa tilllämpningen av lagstiftningen väldigt noga. Det måste man göra också inom alla övriga EU-länder. Det är bl.a. det som vi vill föra en diskussion om inom kommissionens ram. Vi har också ambitioner från regeringens sida att så långt möjligt försöka hitta förbättringar inom detta område. Vi har därför också bl.a. lämnat ett uppdrag till Datainspektionen att senast den 1 mars nästa år utreda om det finns möjligheter att underlätta allmänhetens och kommunernas behov av att lämna information via framför allt nätet.
Fru talman! Jag glömde att hälsa statsrådet välkommen till hennes första interpellationsdebatt. Jag kan inte undgå att nämna att jag häromkvällen var på middag, där statsrådets mamma var en av deltagarna. Jag debatterade med statsrådets mamma för 13-14 år sedan i riksdagen. Man ser att man börjar bli gammal. Nog om det. Låt det vara hur det vill med Tjejmilen och Solvalla. Jag läste faktiskt en intervju häromdagen med Anitha Bondestam, som tidigare var chef för Datainspektionen. Hon nämnde just exemplet Tjejmilen när hon talade om den nya lagen. Hon borde vara så pass insatt att hon vet att det var förbjudet även tidigare. Det förvånar mig att hon lämnar en sådan uppgift. Vi har förvisso dispenser, som jag sade i mitt första anförande. Om man har bedrivit verksamheten innan har man rätt att göra det i tre år till. Det får litet konstiga konsekvenser. Nu skall jag dra en jämförelse som är litet extrem, men man skall ibland vara litet extrem för att få rubriker. Låt säga att man sänker hastigheten från 70 till 50 kilometer i timmen på en väg. De som inte har kört på vägen innan får köra i 50. De som har kört innan man ändrade lagen får köra i 70 i tre år till. En person kan vara lagbrytare, medan en annan person som gör exakt samma sak inte är lagbrytare. Detta är inte rimligt. Till sist, fru talman, vill jag nämna att det har sagts att vi i Sverige har övertolkat lagen och gjort den onödigt krånglig. Jag skulle vilja ha statsrådets kommentar till det. Hon har faktiskt chans till ett inlägg till.
Fru talman! Tack, Sten Andersson, för de vänliga orden när du hälsade mig välkommen. Det är litet pirrigt att det är första interpellationsdebatten. Vad gäller övertolkning kan jag säga att Statskontoret lämnade över en rapport till mig förra fredagen där man menar att man har funnit att de svenska myndigheterna delvis överimplementerar, dvs. överför EU-direktiv till svensk lagstiftning och svenskt regelverk i litet större utsträckning än vad man egentligen behöver. Det återstår att se. Statskontoret skall fortsätta sina undersökningar på detta område och kommer att lämna en slutlig rapport så småningom, efter årsskiftet, till mig. Det är möjligt att det finns någonting i den svensk folksjälen som gör att vi väldigt gärna vill vara duktiga och rätta oss efter de regler som finns. När det gäller just detta fall kan jag inte se att så är fallet.

Jag kan inte säga att detta är ett exempel på någon form av överimplementering.

Kammaren återupptar sina ajournerade förhandlingar för frågestund. Följande statsråd kommer att delta: Statsminister Göran Persson, finansminister Statsminister Göran Persson besvarar allmänpolitiska frågor. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill erinra om att frågorna, liksom svaren, i princip får vara högst en minut, och att frågestunden omfattar en timme, vilket innebär att den avslutas kl.
Herr talman! På senare tid har en rad motsägelsefulla uttalanden gjorts från regeringens sida angående skattelättnader för hushållstjänster. Jag tycker, som utomstående, att förvirringen är total. Var står egentligen socialdemokraterna i den här frågan? Jag vill därför, herr talman, ställa frågan till statsminister Göran Persson som också är partiledare för socialdemokraterna. Jag skulle kunna göra det lätt och säga att Göran Persson kan få svara ja eller nej, om han tycker att det skall vara skattelättnader för hushållstjänster, men jag kan förstå om statsministern vill utveckla sig lite mer. Frågan är alltså: Var står socialdemokraterna när det gäller skattelättnader för hushållstjänster?
Herr talman! Jag har bjudit in representanter för alla partier i riksdagen till överläggningar om den framtida skattepolitiken. De kommer att äga rum den 9 december. Där kommer jag att presentera vissa tankar från regeringen och socialdemokraterna, och jag räknar med att samtliga övriga partier kommer att beskriva sina tankar om skattepolitiken. Jag har noga betonat att man på det här tidiga stadiet inte skall komma med hårda låsningar och inskränkningar, utan öppna för en bred diskussion och så småningom se om det finns förutsättningar att skapa en politisk majoritet för förändringar i vårt skattesystem. Jag har sagt att det finns vissa krav som måste upprätthållas: Vi får inte äventyra starka offentliga finanser eller en sund samhällsekonomi, och vi får inte öka klyftorna i samhället. Det är mycket viktigt att detta iakttas. Det vore fel att på det här tidiga stadiet låsa sig i den frågan. Jag utgår ifrån att även frågan om skattelättnader på vissa hushållstjänster kommer upp. Den får vi diskutera i det sammanhanget.
Herr talman! Det är synd att statsministern inte vill svara på frågan, men jag misstänkte nästan att det skulle bli så här. Finansministern kan vara övertygad om att moderaterna kommer att ta upp den här frågan. Alla vet att vi har en stor svart sektor, där samhället inte får in speciellt stora skatteintäkter, inom just det här området. Det som jag nu kan tolka som positivt är att finansministern är mer positiv till att vara ganska förutsättningslös när det gäller att ta upp olika frågor i diskussionerna om skatterna än en del av hans partikamrater kanske är. Det har jag fått erfara i dag i mitt utskott. Jag hoppas att uttalandet från finansministern har ett längre bäst-före-datum så att det gäller tills man hunnit fatta ett positivt beslut i frågan.
Herr talman! Även om det naturligtvis är djupt otillfredsställande att min ringa person står för frågans svar tänker jag ändå gå upp i talarstolen en andra gång. Jag har vissa grunduppfattningar när det gäller skattepolitiken. Jag tror på att vi skall ha enkla, neutrala, likformiga skatteregler. I grunden är jag skeptisk till att man skall ge särskilda subventioner eller skattefavörer till enstaka branscher eller yrkesområden. Det skapar krångel och svåra gränsdragningsproblem. Det kan också te sig orättvist: Varför skall de som jobbar i icke gynnade branscher betala högre skatter än de som jobbar i gynnade branscher? Samtidigt måste vi ha en öppen syn när det gäller att pröva olika metoder att stärka tillväxt och sysselsättning. Därför menar jag att man, särskilt i inledningen till sådana här skattesamtal, bör ha en öppen attityd och lyssna på olika förslag. Sedan kommer man att finna att en del av de förslagen inte är särskilt genomtänkta och inte bör genomföras.
Herr talman! Jag vill vända mig till kulturministern. Regeringen har tagit en mängd initiativ för att initiera upplysningsarbetet om Förintelsen och Förintelsens offer. Ett led i detta var skriften Om detta må ni berätta. Ett annat led har varit den utredning om att inrätta ett museum och kunskapscenter om Förintelsen. Den utredningen är nu överlämnad. Jag vill därför fråga kulturministern: Vad kommer att hända framöver med det arbete som är nedlagt i detta avseende?
Herr talman! Precis som Åke Gustavsson säger gav regeringen i januari i år i uppdrag åt ansvarsmuseerna, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Riksutställningar att redovisa förutsättningar för att ordna en permanent utställning om Förintelsen på något av landets befintliga museer. Sedan har gruppen kommit tillbaka och föreslagit att det skall skapas ett permanent museum och kunskapscenter om Förintelsen. I rapporten betonas det att ett museum av det här slaget bör innehålla hur Sverige hanterade och hanterar olika frågor som handlar om samhälleliga och mänskliga betingelser som möjliggör folkmord. I Regeringskansliet bereder vi det här på olika sätt. Thage G Peterson har som avgånget statsråd fortfarande i hög grad uppdraget att hantera de här frågorna på regeringens särskilda uppdrag, bl.a. tillsammans med Kulturdepartementet. Vi kommer vid senare tillfälle att återkomma om hur vi skall gå vidare med denna fråga.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är utmärkt att man går vidare. Jag tror också att det är viktigt att man har kontinuerlig verksamhet. Därför är min förhoppning att regeringen med viss skyndsamhet jobbar vidare med den här frågan.
Herr talman!

Tack!
Tack, herr talman! Jag har en fråga till Margareta Det exceptionella väder som varit den här sommaren och hösten har ju inneburit att stora mängder foder, spannmål, grönsaker och potatis inte kunnat tas till vara i vårt land. Framför allt har Mellansverige och norra Sverige drabbats väldigt hårt. Det handlar om Gävleborg, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten som kanske är hårdast drabbade. Jordbruksverket har i en rapport uppskattat att skadorna för det här, dvs. de värden som gått till spillo, uppgår till närmare en miljard kronor. Samtidigt vet vi att livsmedelssektorn betyder mycket för sysselsättningen i vårt land. Statsministern har talat om det här som en framtidsnäring. Den självklara frågan till jordbruksministern är:
Herr talman! Ja, vädret har förorsakat en del skador i Sverige. Men jag tycker att man skall försöka nyansera bilden något. Det som vi för bara sex åtta veckor sedan såg som väldigt stora skador har, när Jordbruksverket har slutgranskat det hela, visat sig inte vara lika omfattande som man befarat. Om man tar t.ex. obärgad skörd är omfattningen i dag bara 5-7 % mot en uppskattning på 10-15 % för 1-1 1⁄2 månad sedan. Det är inte en katastrofliknande situation över hela landet. Däremot är det stora skador i vissa delar av landet, och för den enskilde bonden i dessa vissa delar av landet är det klart att det som har hänt betyder oerhört mycket.

Herr talman! Det låter bra, och det andas en del löften i det som jordbruksministern säger. Men tyvärr brinner det i knutarna rätt häftigt. Lönsamheten har länge varit hårt pressad, och vi vet att läget nu är akut, precis som jordbruksministern säger, i synnerhet i norra Sverige men även i andra delar av vårt land. Det är väldigt viktigt att vi snabbt kan få ett besked med lite substans från ansvarig i regeringen om att frågan kommer att hanteras med ansvar och framsynthet från regeringens håll och att vi inte skall behöva se en nedläggningsvåg i det som statsministern tidigare i denna kammare betecknat som en framtidsnäring.
Herr talman! Att åtgärda detta är inte så enkelt, därför att man kan inte gå på riket och man kan inte heller gå på regioner, utan man måste faktiskt gå ned på varje enskild gård och se efter: Hur har denna bonde och denna gård drabbats. Vi har inte den typen av statistik. Därför är det en ganska stor administrativ apparat att göra detta, och det kommer att ta lite tid. Det är det som den arbetsgrupp vilken jag nyss nämnde skall tillsättas skall syssla med. Dessutom är det aviserat i regeringsdeklarationen att en annan del av kostnaderna för jordbruket kommer att nedbringas, nämligen en del av energikostnaderna. Det kommer att ske efter en sammanvägning som skall göras inom hela energiområdet. Vi beräknar att denna sammanvägning och analys skall vara klar i början på nästa år. Därefter kan vi vänta ett förslag i den delen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Det är envisa rykten som säger att den kommunala utjämningsutredningens förslag kommer att drabba Norrbotten oerhört hårt. Det s.k. kallortstillägget är orsaken till att just Norrbotten drabbas hårt. Norrbotten har gjort innebär det att Norrbottenskommunerna kommer att förlora 250 miljoner kronor i statsbidrag. Dessutom förlorar landstinget ca 130 miljoner. Sammantaget innebär det att Norrbottenskommunerna under en åttaårsperiod förlorar i stort sett en miljard, om kallortstillägget helt slopas. En liten kommun som Jokkmokk drabbas särskilt hårt. Det har redan aviserats att Vattenfall kommer att avveckla en del tjänster där, mellan 80 och 100 tjänster. Det innebär att Jokkmokks kommun förlorar åtskilliga miljoner i skatteinkomster. "hela landet skall leva" för regeringen? Om svaret är ja, vad avser regeringen i så fall att göra för att Norrbottenskommunerna skall få en reell chans att överleva? Det gäller i synnerhet Jokkmokks kommun.
Herr talman! Det var egentligen flera frågor i en: dels det kommunala utjämningssystemet, dels Vattenfalls planerade driftförändringar, dels en allmän deklaration om regionalpolitiska ambitioner. Jag tror att jag väljer att svara på den första frågan. Sedan får väl Wälivaara komma tillbaka och ta upp de andra frågorna. Skatteutjämningssystemet är ju sedan flera år tillbaka en inrikespolitisk rysare, därför att här eftersträvar vi någon typ av rättvisa mellan landets olika delar. Här finns kommuner som har beskrivits som vinnare och som förlorare. I det här fallet har vi en frågeställare som beskriver sin hembygd och sin kommun som förlorare. Problemet är att vi har gjort omfördelningar inom ett system utan att tillföra nya pengar. Det har skett i en tid då vi överallt annars har skurit ned. När vi såg den explosionsartade tillväxten av sociala problem i framför allt storstadsområdena, inte minst i Göteborg och Malmö, gjorde vi en omfördelning inom det gamla systemet men med hjälp av en ny teknik. Det resulterade i att en del kommuner, t.ex. Jokkmokk eller andra kommuner i Norrbotten som förut hade fått stora statliga tillskott, också i fortsättningen fick statliga tillskott men något mindre än tidigare. Resurser fördes till Göteborg, Malmö och delvis till en del kommuner i Stockholms län. Det har varit kontroversiellt och är kontroversiellt. Det följs av en grupp som leds av landshövdingen i Gävleborg, som utvärderar det hela. Vi kommer snart att få en rapport från den gruppen. Det är väl den rapporten, misstänker jag, som Wälivaara tänker på när han talar om de framtida konsekvenserna för Norrbotten. Jag är inte beredd att kommentera rapporten förrän vi har fått den till regeringen. Vår strävan är att hela Sverige skall leva, alltifrån Angered och Botkyrkas förorter till Wälivaaras hembygd. Det är just detta som är vår gemensamma uppgift och inte att ställa bygd mot bygd.
Herr talman! Det är glädjande att höra att statsministern säger att hela Sverige skall leva. Visst var det tre frågor sammanflätade här, men eftersom de sammanfaller i tiden innebär det här egentligen liv eller död för en kommun som Jokkmokk. Därför är det viktigt att man sätter de här frågorna i sitt sammanhang som någonting som drabbar just en speciell ort särskilt hårt. Många bäckar små gör till slut en stor å.
Herr talman! Det är säkert dramatiskt för Jokkmokk. Jag följer, precis som flera statsråd, situationen i Norrbotten. Den är viktig för landet, och den är viktig för regeringen. När det gäller Vattenfall och den planerade driftförändringen där har ju näringsminister Rosengren uttryckt en önskan om en förbättrad dialog mellan Vattenfall och Norrbotten och älvdalarna där uppe. Det är klart att man kan göra en stilla reflexion: Vi äger Vattenfall. Det fanns de som tyckte att vi skulle sälja Vattenfall till privata intressenter. Vad det skulle ha betytt för Jokkmokk i det här läget kan vi bara gissa. Men inte hade det varit en fördel, det kan jag försäkra er.
Herr talman! På IT-området behövs någonting som vi i Centerpartiet kallar en digital allemansrätt. Jag undrar hur statsministern tänker se till att den blir verklighet.
Herr talman! Jag anar definitionen av begreppet digital allemansrätt. Jag kan på en gång säga att jag tycker att det är genialt. Det är ett av höstriksdagens mest framträdande politiska innovasioner, tycker jag. Digital allemansrätt skall vi ha. För min del är det här ganska lätt. För det första: att inte förskräckas inför den nya tekniken, utan se möjligheterna och förstå att det är någonting som kommer - någonting som vi inte bara skall vara bra på utan bäst på. För det andra: att se till att hela landet får vara med - bredband, infrastruktur, allt sådant som gör det möjligt att utnyttja tekniken, bygga ut och ligga i framkant. För det tredje: In med det i skolorna och se till att alla barn och ungdomar ser det som ett naturligt arbetsredskap - någonting som faktiskt tillhör vardagen. För det fjärde: Glöm inte i det nya att hävda bokens betydelse. Boken är kanske en del av IT politiken såsom vi nu ser framtiden växa fram. Digital allemansrätt skall också betyda att man står fast förankrad i egen kulturkrets och tradition.
Herr talman! Det är hyggligt att statsministern gillar uttrycket digital allemansrätt, och jag delar nog mycket i de fyra synpunkter som statsministern tar upp - inklusive synen på boken. Men när det gäller att skapa en digital allemansrätt så kommer vi ju, herr talman, till det där lite hemska att det kostar pengar om vi skall ha ut ett snöre till varje hushåll, varje arbetsplats och varje skolklass. Man kan bedöma det där till kanske 50 miljarder kronor. Det är en investering som lite grann liknar den investering som vi gjorde när det gällde järnvägen. Kanske finns det en likhet när det gäller vattenkraften. Vi kan hitta andra stora infrastrukturella satsningar. Då är min fråga: Om vi spekulerar i att det är 50 miljarder, har statsministern då någon idé om hur vi skall få ihop de här pengarna och om vem som skall ställa upp med dem? Kan man börja prata med näringslivet för att få ihop lite av en fondbildning? Och hur skall vi skriva av det här i takt med att användarna tar den nya tekniken i bruk? Har statsministern idéer kring det? Vi har det, skall jag tillägga.
Herr talman! Nu är inte jag lika, skall vi säga, visionär som Lennart Daléus så att jag vågar hamna på femtiomiljardersnivån. Jag är inte säker på att det är rätt bedömning. Det kanske är mer pengar. Vi har en obehaglig vana att på något sätt förskräckas av stora tal när vi ser det nya. Jag tycker att det är helt rätt parallell bakåt i tiden att se på järnvägsutbyggnaden - och även elektrifieringen. Tänk om man vid den teknikens genombrott hade ställt sig här i kammaren och sagt att nu står vi inför en elektrisk allemansrätt, men det kommer att kosta 500 miljoner kronor. Var skall vi få tag i pengarna? Då hade det säkert blivit stopp. Det här kommer att tryckas fram. Det kommer att prioriteras om det är rätt saker. Jag tror att det är rätt saker. Vi skall ha bra statliga aktörer i sammanhanget. Vi har en som jag tycker att vi skall vara rädda om; vi har Telia. Det betyder ohyggligt mycket i det här sammanhanget för infrastrukturen. Telia har ju också stått på försäljningslistor lite varstans, men i det här perspektivet har det naturligtvis sitt samhälleliga värde. Jag förskräcks inte av de här talen. De är trots allt hanterliga i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi har gjort den här typen av investeringsinsatser förut.

Herr talman! Jag har en fråga till jämställdhetsminister Margareta Winberg. Sedan regeringen sänkte ersättningen i föräldraförsäkringen har andelen män som tar vara på sin föräldraledighet minskat. Vi vet att det ojämna uttaget av ledighet i föräldraförsäkringen är en av huvudförklaringarna till att kvinnor halkat efter lönemässigt. Vi vet också att en grundläggande förutsättning för jämställdhet i arbetslivet är delat ansvar för skötseln av hem och barn. Är statsrådet Winberg i sin egenskap av jämställdhetsminister beredd att verka för att män i högre grad än i dag tar ut sin föräldraledighet, och vad avser ministern att göra för detta?
Herr talman! Jag delar uppfattningen att en viktig grund för jämställdheten är att män och kvinnor både delar på ansvar och får del av de möjligheter som bjuds. För att man skall kunna dela på ansvaret är också föräldraförsäkringen väldigt viktig. Jag kan bara beklaga att det fortfarande är en så låg andel pappor som tar ut sin del av föräldraförsäkringen. Samtidigt är det så som konstateras i Kvinnomaktsutredningen, och det tycker jag är mycket intressant, att aldrig tidigare har mammor och pappor ägnat sina barn så mycket aktiv tid som nu. Att barnomsorgen är så pass utbyggd och att barnen tillbringar en relativt stor del av sin tid på dagis och hos dagmammor jämfört med hur det var för tio femton år sedan, har tydligen framtvingat att föräldrarna är mer aktiva när barnen och föräldrarna är tillsammans. Detta gäller i synnerhet papporna. Det gäller dock inte föräldraförsäkringen, men väl andra möjligheter att stanna hemma - för vård av sjukt barn t.ex. Papporna har blivit väldigt mycket bättre på att ta ut den delen. Vi kommer att fortsätta att på olika sätt försöka förmå papporna att ta ut en större del av föräldraförsäkringen. Det ligger som en del i vår politiska planering för hur jämställdhetsarbetet skall bedrivas framöver.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Det skulle vara intressant att höra lite mer konkret om vad jämställdhetsministern har tänkt sig. Det handlar naturligtvis om föräldraförsäkringen, men det handlar också om informationsinsatser av olika slag. Jag fick uppgifter från Försäkringsförbundet om att det är väldigt olika i olika delar av landet. Männen i Sölvesborg är t.ex. jättedåliga på att ta ut sin föräldraförsäkring. På andra håll är man alltså tydligen bättre. Det behövs någon typ av riktade insatser där man verkligen talar om för männen hur positivt det är att ägna mycket tid åt barnen. Jag skulle gärna vilja höra om jämställdhetsministern har tänkt lite närmare på detta.
Herr talman! Jag tror ju inte på generella insatser. Vad vi gör nu är att vi tittar på olika delar av landet, t.ex. Sölvesborg. Vi tittar på dem som har varit extra duktiga. Vi försöker stödja dem och visa upp dem som föredömen för andra. Men sedan är det också så att vi i jämställdhetspolitiken nu försöker vrida fokus något från kvinnorna, kvinnoperspektivet och kvinnorollen. Vi vet att kvinnorollen har förändrats mycket under de senaste 20 åren medan mansrollen och männens situation inte har hunnit med, om man uttrycker sig så. Den har inte precis stått stilla och stampat, men den har utvecklats i betydligt långsammare takt. I de ansökningar som nu kommer in om projekt och om stöd för olika insatser beviljar vi därför väldigt mycket pengar till insatser som just riktar sig till männen. Fokus vrids alltså lite grann till männens fördel för att vi därmed skall kunna förändra mansrollen. Det tror jag är oerhört viktigt, inte minst med tanke på den debatt som vi har haft de senaste dagarna.

Herr talman! Jag har en fråga till Britta Lejon om boendedemokrati. Det gäller kooperativa hyresrätter, en bostadsupplåtelse med självförvaltning som finns på flera håll. Folk engagerar sig, arbetar efter förmåga och får en möjlighet att påverka sina boendekostnader i någon mån. Detta pågår med hjälp av en försökslagstiftning fram till årsskiftet.
Herr talman! Det här med boendedemokrati, man kan också kalla det brukarinflytande, är jätteviktiga frågor. Det är ett tydligt och bra exempel på nya vägar som vi kan fördjupa vår demokrati på. Det är oerhört positivt. Jag måste dock säga att jag inte har information om vilka erfarenheter den här försökslagstiftningen hittills har givit oss och att jag därför inte kan svara på Helena Hillar Rosenqvists direkta fråga. Men jag vill säga att jag tycker att det är ett mycket positivt exempel på en väg som vi kan gå i framtiden. I det arbete när det gäller demokrati som jag nu försöker dra i gång inom departementet är just brukarinflytande en av de frågor som vi vill titta närmare på.
Herr talman! Jag trodde nästan att jag skulle få ett positivt svar på det här av Britta Lejon. Stockholmshem har beslutat att erbjuda sina hyresgäster kooperativ hyresrätt. Stockholms stad lär ha skrivit till regeringen i frågan. Boverket och SABO är inne på samma tankegångar. Tänker Britta Lejon nu ta några initiativ för att utreda frågan med sikte på att permanenta den här upplåtelseformen?
Herr talman! Jag kan säga så mycket som att jag skall titta noga på frågan. Men eftersom jag inte är informerad om detaljerna vågar jag inte säga så särskilt mycket mer i dag. Men jag lovar att jag skall se positivt och mycket noga på frågan och att jag därefter återkommer.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Sedan 1975, alltså under 23 år, har Indonesien ockuperat Östtimor. En tredjedel av befolkningen har fått plikta med sitt liv på grund av ockupationsmaktens våld. Ett ofattbart förtryck har utövats, och folket har utsatts för ett omätligt lidande. I dag är det sju år sedan massakern vid St Cruskatedralen i Dili där minst 250 människor, civila demonstranter, mördades. Jag skulle på årsdagen av denna händelse vilja fråga om utrikesministern anser att man kan ta fler initiativ t.ex. inom FN för att underlätta de förhandlingar som nu pågår och för att få ett slut på ockupationen av Östtimor.
Herr talman! Sverige följer med mycket stort intresse denna FN-ledda fredsprocess, och vi deltar också via FN i fredsprocessen. Tyvärr ser det ut som om det trupptillbakadragande som skulle ha skett inte har skett, vilket fortsätter att försvåra möjligheterna att få en lösning. Men vi försöker från svensk sida att aktivt bidra till fredsprocessen via FN och dessutom att ge ett humanitärt bistånd för att underlätta situationen för de drabbade.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Rosengren. Jag vill anknyta till utvecklingen på sjöfartssidan, där vi snart sagt varje dag kan konstatera att utflaggning av svenska fartyg sker. Vi har tyvärr en liknande utveckling inom åkerinäringen med bekymmer liknande dem som finns inom rederinäringen och som har lett till att utflaggning av företag redan har inletts. Vi vet också att man ligger i beredskap, om ingen förändring sker, att flagga ut ytterligare företag.

Herr talman! Det förekommer just nu diskussioner mellan parterna, och jag har ambitioner med utgångspunkt i det förslag som regeringen har lagt fram i riksdagen att finna en lösning som parterna och regeringen kommer att stå bakom.
Herr talman! Det låter ju förhoppningsfullt. Men låt mig anknyta till den av regeringen tillsatta Småföretagardelegationen som ju faktiskt pekade på en rad möjligheter i form av konkreta åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. Kan jag tolka ministerns svar som att man är beredd att ta upp Småföretagardelegationens önskemål, synpunkter och förslag och förverkliga dem och därmed förhindra den förutspådda utvecklingen?
Herr talman! Vi håller på att titta på detta, och jag har en positiv syn, och jag skall be att få återkomma om det som här togs upp.
Herr talman! Jag har också en fråga till utrikesministern, och den handlar om Irak. Vi drog alla en suck av lättnad när vapenskramlet var som tydligast förra gången. Nu tornar farorna upp sig igen. Samtidigt vet vi ju att generalsekreteraren har lämnat Afrika för att kunna ta del i säkerhetsrådets arbete framöver och ge sin tyngd åt detta i säkerhetsrådet. Jag skulle gärna vilja få en bild av vad Sverige har gjort och hur läget för närvarande ser ut när det gäller situationen i Irak.
Herr talman! Först och främst är det viktigt att slå fast att Iraks beslut att upphöra med samarbetet med UNSCOM och med FN är fullständigt oacceptabelt. Därför är det också viktigt att se att säkerhetsrådet har antagit ett helt enigt uttalande där man fördömer Iraks agerande och ställer krav på att Irak nu omedelbart återupptar samarbetet med UNSCOM och med FN. Syftet är naturligtvis att eliminera Iraks möjligheter att använda eller utveckla massförstörelsevapen.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en följdfråga för att få följande klart för mig. Om det nu är så att det finns möjlighet att skapa enighet i rådet och om det skulle gagna saken finns det då möjlighet att man ytterligare tar nya steg i säkerhetsrådets regi, att man öppnar för nya resolutioner och att man använder sig av möjligheten att besöka landet?
Herr talman! Man får väl använda en steg-försteg-metod. Nu får vi först se hur Irak reagerar på de nya kraven från FN:s säkerhetsråd. Om Irak inte följer de krav som FN:s säkerhetsråd nu ställer, då får man naturligtvis också från säkerhetsrådets sida skärpa tonen mot Irak och anta ytterligare resolutioner. Men jag tror att det är viktigt att man i detta läge inte uttalar sig i förväg om eventuella situationer utan att omvärlden skall vara så enig som möjligt mot Saddam Hussein och Irak. Och då är det viktigt att vi tar detta steg för steg.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till näringsminister Rosengren. Utifrån den aktuella debatten synes det finnas olika upfattningar om hur en lägre nivå på tjänsteskatten skulle ge fler riktiga jobb. För egen del tror jag att stora vinster såväl ekonomiska som kvalitativa i form av att människor mår bättre skulle uppnås. För att nå klarhet i detta genom erfarenhet som kan skapas torde en försöksverksamhet vara bra. Jag har hört att bl.a. LO-företrädare från Värmland är positiva till detta och att Nacka kommun lär ha ansökt om att bli försökskommun. Min fråga, herr talman, till statsrådet är om han är beredd att initiera en sådan verksamhet i en eller flera kommuner i landet.
Herr talman! Jag har redan svarat på en liktydig fråga. Men jag vill tillägga att jag inte har några som helst planer på att genomföra försöksverksamhet i enskilda kommuner med särskilda skatteregler.
Herr talman! Den frågan gällde skatterna och den lägre skatten. Här handlar det om ehuru den lägre skatten skulle kunna innebära att fler riktiga jobb skapades. Och såvitt vi hittills har varit överens om så är ett av målen att man skall få fler riktiga jobb. Och i en målstyrd verksamhet är det väl viktigt att man vågar fundera på en sådan försöksverksamhet för att utvärdera och se vilka resultat den ger. Herr talman! Min fråga är ändå om näringsministern skulle kunna tänka sig att ompröva detta och låta det bli en försöksverksamhet.
Herr talman! Det är fortfarande så att det är jag som handlägger skattefrågorna i regeringen. Jag vill säga att någon försöksverksamhet inte kommer att bedrivas vare sig i Nacka kommun eller någon annanstans. Sedan huruvida den här typen av subventioner skapar flera jobb är nog inte så alldeles självklart som frågeställaren hävdar. Den intressanta frågan är ju inte om det skapar flera jobb i den gynnade sektorn. Det gör det säkert. Den intressanta frågan är om det totalt sett skapar fler jobb i Sverige. Och det är betydligt vanskligare att svara på den frågan.
Herr talman! Tidigare i dag sade Margareta Winberg i en interpellationsdebatt att Sverige i EU driver frågan om en snabbare avveckling av mjölksektorn än vad kommissionen gör. Min fråga är: Vad gör Margareta Winberg för bedömning när det gäller vilka följder detta skulle få för den svenska landsbygden och för den svenska mjölkproduktionen om det skulle vinna gehör?
Herr talman! I det arbete för Agenda 2000 som nu bedrivs inom EU spelar jordbrukspolitiken en väsentlig roll, eftersom den sektorn drar nästan hälften av EU:s budget. Därför är en reformering av jordbrukspolitiken nödvändig, särskilt med tanke på den kommande utvidgningen. Kommissionen har lagt fram ett förslag som är ett steg i den riktning som Sverige välkomnar, nämligen en avreglering av den väldigt mycket detaljerade och centraliserade jordbrukspolitiken. Sverige välkomnar detta steg, även om vi tycker att det är för litet. Vi hade gärna sett att man hade gått snabbare fram. Jag vill också säga - och det sade jag även tidigare - att en avreglering av jordbrukspolitiken i Sverige, i Europa och i övriga världen enbart skulle vara förödande. Den måste kombineras med regionalpolitiska och miljöpolitiska satsningar. Annars skulle vi i Sverige få en något så när blomstrande jordbruksnäring i vissa delar av landet, och då tänker jag framför allt på södra Sverige. Vi har tillsammans med Storbritannien, Danmark och Italien genom den s.k. Londonklubben lagt fram ett förslag om att man skall gå snabbare fram på mjölkens område. Vi är fyra länder och vi innehar därmed en blockerande minoritet. Det gör att Sverige - i motsats till det vanliga förhållandet när vi bara har fyra röster - kan spela en roll i den förhandling som nu skall bli. Vad det förhandlingsresultatet kommer att bli i slutänden kan jag inte säga i dag, men vi kommer att använda oss av vår goda position.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om behovet av en avreglering av EU:s jordbrukspolitik, därom behöver vi inte tvista. Men kommissionens förslag om avreglering av mjölksektorn innebär - såvitt jag har förstått rätt - en intäktsminskning för svensk mjölkproduktion på ungefär en halv miljard. Den s.k. Londongruppens förslag till avreglering innebär den dubbla intäktsminskningen, alltså ungefär en miljard.
Herr talman! Vår bedömning är ju att vi inte ensidigt kan få det så här i Sverige. Konsekvenserna blir ju desamma i alla EU:s länder. Dessa konsekvenser innebär att prisstödet går ned, men detta skall ju kompenseras så att säga i andra ändan. Återigen: När det gäller den avreglering som vi nu diskuterar och som vi båda två är anhängare av hoppas jag att vi båda är anhängare av det regionalpolitiska och det miljöpolitiska stöd som är alldeles nödvändigt att komplettera avregleringen med. Annars blir det ganska besvärligt för stora delar av Sverige.
Herr talman! Jag lyssnade med ett visst intresse på en lördagsintervju för några veckor sedan med den nya näringsministern. När det då gällde sysselsättning framförde näringsministern att dubbelbeskattningen skulle utgöra ett hinder för en ökad sysselsättning. På vilket sätt utgör dubbelbeskattning ett hinder för en ökad sysselsättning?
Herr talman! Jag fick en fråga om vad jag tyckte om dubbelbeskattning, och jag svarade då att jag personligen tyckte att den inte var bra. Men jag utvecklade inte någonting om tillväxten. Frågan ställdes inte heller så.
Herr talman! Frågan väcktes ju strax innan man diskuterade sysselsättningen och utvecklingen på det ekonomiska området. Internationella åtaganden gör ju att vi inte kan ta bort beskattningen i det utdelande ledet. Det som näringsministern uttalade sig för var ju att man skall ta bort skatten på aktieutdelningar. Kan det ligga i linje med den aktuella socialdemokratiska politiken?
Herr talman! Min tanke bakom detta hade att göra med de stora fusioner som nu sker när man slår ihop stora bolag i Sverige med bolag i andra länder. Då skrivs ofta det nya sammanslagna bolaget i det andra landet. Annars drabbas man av en dubbelbeskattning. Det var min tanke bakom det hela. Men än en gång vill jag säga att jag delar regeringens uppfattning att dubbelbeskattningen skall vara kvar. Det var bara en personlig reflexion som jag gjorde under denna intervju.
Herr talman! Jag vill vända mig till jämställdhetsminister Margareta Winberg och ta upp det senaste som har hänt i fråga om gruppvåldtäkter. Det gläder mig att ministern så snabbt reagerat på dessa. Det är väldigt allvarligt att så unga flickor i vårt land utsätts för gruppvåldtäkter. De är också kopplade till de senaste som har diskuterats om hur unga flickor utsätts för påtvingat sex. Det är bra att Brottsförebyggande rådet skall göra en utredning, men det är också viktigt att man utreder de fysiska och psykiska men som flickorna kan få av dessa våldtäkter. Är jämställdhetsministern villig att tillsätta en sådan utredning?
Herr talman! I den här frågan uttalar jag mig i min egenskap av jämställdhetsminister. Jag vill understryka det som Barbro Johansson sade. Det är väldigt viktigt att vi reagerar som vuxna och som politiker. Vi kan aldrig acceptera de värderingar, synsätt och attityder som ligger bakom dessa övergrepp. Min uppfattning är att man inte kan förändra attityder och värderingar med ett enkelt medel. Det sker genom ett långsiktigt arbete. Men när detta nu har hänt och så här flagrant måste vi framhålla att det är oacceptabelt. Sedan har jag aviserat att regeringen kommer att vidta åtgärder för att komma till rätta med det akuta läget som innebär att man skall stötta flickorna i deras rätt och också att stärka pojkarna och männen i den nya pojk och mansrollen. Det är också nödvändigt. När det gäller den konkreta frågan förutsätter jag att man på de myndigheter som är berörda - de sociala myndigheterna, hälsovårdsmyndigheterna eller den kurativa verksamheten i skolan - tar hand om de psykiska och fysiska men som uppstår. Jag har inte planer på att göra någon kartläggning av just dessa.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Men det är viktigt att man gör aktiva insatser från samhällets sida. Tidigare har det ju inte utdömts något straff för våldtäkterna. Det är många gruppvåldtäkter som inte har lett till åtal. Det är viktigt att vi uppmärksammar detta, liksom det är viktigt att vi uppmärksammar flickornas och även pojkarnas situation. Pojkarna skall ju senare gå ut i livet med det synsätt som de har nu. Man kan kanske också tänka sig att i framtiden begränsa utbudet i TV-kanaler, videofilmer och på Internet när det gäller den våldspornografi som har bidragit till detta. Det tror jag att många är ense om. Jag tackar för svaret och hoppas att vi i fortsättningen ser aktiva insatser.
Herr talman! Jag hör till dem som inte tror att detta har uppstått genom porrtidningar eller videofilmer. Det förklaringssättet är för enkelt. I stället har detta mycket djupare förgreningar i en struktur i samhället där män och pojkar har makt medan kvinnor och flickor har mindre makt eller ibland är maktlösa. Det är viktigt att ha den insikten för att man långsiktigt skall kunna förändra den maktstrukturen och skapa ett samhälle där både kvinnor och män, där både pojkar och flickor är jämbördiga, jämlika och jämställda. Men i ett samhälle med den struktur som vi nu kan se betyder pornografi och porrfilmer, men också vissa veckotidningar mycket. De förstärker naturligtvis den strukturen på ett dåligt sätt. Men jag tror inte att vi skall förklara det som nu har hänt med att dessa pojkar har tittat på porrfilmer eller läst tidningar. Dessa har bara bidragit till en förstärkning, men orsaken står att finna i något mycket djupare.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Samhällets aktiva stöd till musik och konst är en viktig förutsättning för att kulturen skall fortsätta leva. En levande kultur förutsätter också att vi har många fria konst och kulturskapare - bildkonstnärer, musiker och författare - och de är i dag ofta direkt beroende av olika slags bidrag från samhället. Det borde ligga ett värde i att många fler konstnärer genom eget arbete kunde skapa en försörjning som bygger på konstnärlig verksamhet. Herr talman! Min fråga till kulturministern gäller kulturministerns åsikt angående förslag som länge har diskuterats bland kulturintresserade människor om att skapa förmånligare skatteregler för kulturskapare genom att minska eller helt avskaffa arbetsgivaravgifterna. Ett annat förslag är att genomföra avdragsrätt för bidrag till enskilda konstutövare. Avser kulturministern att under denna mandatperiod ta initiativ till någon form av förändringar som skulle minska kulturskapares beroende av politiska beslut?
Herr talman! Vi ägnade en god del av den förra valperioden åt att förbättra konstnärernas villkor. Det ingick i själva verket i några av de viktigaste vallöften som Socialdemokraterna avgav inför 1994 års val. Vi fullföljde detta genom att den föregående riksdagen i våras fattade beslut om ett omfattande konstnärspolitiskt program. De pengar som är avsatta för detta program finns nu med i den budgetproposition som jag hoppas att denna riksdag skall fatta beslut om inom kort. Det handlar om en betydande satsning på att förbättra konstnärernas villkor, och det handlar om precis det som Ulf Nilsson frågar efter, dvs. att fler konstnärer skall ha möjlighet att leva på sitt eget arbete. Då handlar det om att arbeta på många olika sätt. Att förstärka de upphovsrättsliga ersättningarna är en mycket viktig del. Där kommer det en rad förslag. En del av dem är redan antagna och kommer att börja fungera redan från den 1 januari 1999. Det handlar också om att skapa en ökad efterfrågan på kultur och göra det möjligt för fler människor att komma i kontakt med kultur och uppleva kultur. Därför ingår i detta konstnärspolitiska paket många åtgärder av det slaget. Jag brukar säga att det viktiga inte är att sänka skatter utan att bedriva ett slags Keynesiansk kulturpolitik genom att öka efterfrågan och betydelsen av kulturen. Dessutom gör vi en viktig strukturell förändring. Vi försöker introducera en omställning där arbetsmarknadspolitiska medel förs över till kulturpolitiken, och där inleder vi en rad spännande försöksverksamheter som mycket snart skall utvärderas och förhoppningsvis kunna bli en permanent förändring till kulturens fromma och till kulturarbetarnas fromma.
Herr talman! Jag tycker att en hel del av det som kulturministern sade om upphovsrättsregler och olika metoder för att öka efterfrågan på konst är mycket positiva förslag. Men jag tycker att det är synd att man inte vill titta på ett förslag som ökar möjligheten att direkt och konkret få högre inkomster av det rena konstnärliga arbetet. Det är bra att få klart besked. Jag uppfattar kulturministerns svar som att det inte stämmer med kulturministerns kulturpolitiska uppfattning att det vore bra att föreslå skatteändringar och avdragsändringar.
Herr talman! Nu har vi ett skattesystem där man inte kan hitta särlösningar för alla olika yrkesgrupper. Gjorde man det hade vi snart inget skattesystem. Jag tror att det är en viktigare väg att titta på hur konstnärer kan leva på sitt arbete och också höja inkomsterna från sitt arbete genom att t.ex. ha upphovsrättsliga ersättningar som innebär att man inte bara får betalt för ett konstnärligt verk när man lämnar det ifrån sig utan återkommande under en mycket lång tid. Det är också viktigt att kommuner, skolor och allmänhet går på teater, t.ex. Det ger inkomster och ökad efterfrågan på teater, om vi talar om den konstarten. Vi föreslår en mängd insatser som ger jobb, inkomster och försörjning och i en del fall självfallet också högre inkomster för konstnärer. Men det finns väldigt mycket kvar att göra, och det kommer att vara en mycket viktig uppgift för oss också under denna valperiod. Jag vill inte säga att skattesidan skulle vara totalt utesluten, men jag tror att kraven på skattesänkningar ofta är kraftfulla slag i luften. De ger inte så mycket, och vi riskerar dessutom att få ett skattesystem som inte fungerar om alla skall behandlas på särskilt sätt.

Herr talman! Det är till utrikesminister Anna Lindh jag vill ställa denna fråga. Enligt en rapport som har bekräftats av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har det framkommit att 160 000 människor har dödats på grund av sin tro bara under 1997 - i detta fall sin kristna tro. Detta är ett mycket gravt ingrepp i en av de mänskliga rättigheterna, dvs. religionsfriheten. Det har också kommit en rapport från USA:s utrikesdepartement som visar att man där ser mycket allvarligt på denna fråga. Ett lagförslag har också antagits av kongressen, där man går in för att vidta kraftfulla åtgärder mot regeringar. Man nämner faktiskt fem regeringar som på detta område har burit sig mycket illa åt. Jag vill också säga att detta uppmärksammas på olika sätt i världen just nu. I ungefär 180 000 kyrkor kommer man kommande söndag att ägna sig åt förbön för människor som just förföljs på grund av sin tro. Vi vet att detta inte bara gäller kristna människor, utan också andra religionsutövare. Det jag vill veta är vad utrikesministern tänker göra för att komma till rätta med regeringar som så gravt gör övertramp när det gäller mänskliga rättigheter.
Herr talman! Arbetet med att få bättre respekt för de mänskliga rättigheterna och att man oavsett tro skall respekteras och ha rätt att utöva sin tro är ett oerhört viktigt arbete som den svenska regeringen följer med stort engagemang och intresse. Sverige arbetar med detta i FN, för att FN-vägen ta upp kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Det är naturligtvis också en fråga som vi hela tiden tar upp bilateralt i direkta kontakter med de länder där vi tycker att kränkningar mot de mänskliga rättigheterna sker.
Herr talman! Jag vill ställa en följdfråga. Det har visat sig att den stora majoriteten av de kristna som får sätta livet till får göra det i muslimska länder. Vi har en livaktig dialog via Euro-Islamprojektet med dessa länder, vilket jag tycker är väldigt bra för att öka förståelsen. Jag undrar i vilken utsträckning dessa frågor hålls levande just i dessa länder. Det anses där vara belagt med dödsstraff att byta religion.
Herr talman! Det är som jag sade viktigt att man oavsett tro skall få sin tro respekterad och ha rätt att utöva sin tro. Inom Euro-Islam-projektet, som jag tror är ett väldigt bra sätt att få en dialog kring flera angelägna frågor, tar man naturligtvis också upp vikten av att människor har rätten att utöva sin egen tro och att inga brott mot de mänskliga rättigheterna får förekomma. Jag vill också personligen tillägga att jag tycker att detta är ett område där vi måste försöka fortsätta hitta effektivare instrument för att komma till rätta med brott mot de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag ställer min fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. Det är några år sedan som de fristående lantbruksnämnderna överfördes till länsstyrelsen. Jag tänker gå direkt på problemen eftersom det är tidsbrist. Det är i dag stora problem med Jordbruksverkets datorer. Jag mötte vår landshövding för fem minuter sedan innan jag gick in i kammaren. Jag tror att jordbruksministern har fått eller skall få ett brev om de problem som finns med datorerna. Det pratas t.o.m. om så stora summor som 5-10 miljoner i merkostnader för datorkrångel mellan Jordbruksverket och länsstyrelsen. Då är min konkreta fråga: Vad har gjorts och vad kommer jordbruksministern att göra för att eliminera detta stora problem? Det är oerhört mycket pengar som vi hanterar här och "kastar bort".

Herr talman! EU-medlemskapet medförde ju för jordbrukets del en kraftigt ökad belastning på den administrativa delen. Jordbruksverket har också expanderat kraftigt sedan vi blev medlemmar. Det är ett av problemen. En annan frågeställning är vad som skall skötas av Jordbruksverket och vad som skall skötas av länsstyrelserna. Där har vi haft ett analysarbete, och det finns ett skriftligt förslag som jag nu skall bereda. Jag har dock inte fått det föredraget för mig ännu, och innan dess är jag inte beredd att avge några ytterligare kommentarer.
Herr talman! Jag tror i alla fall att statsrådet och jag är ense om att det här är stora pengar. När en enda länsstyrelse pratar om 5-10 miljoner kronor i extrakostnader kan man ju ta det gånger 20, och då får man 100 miljoner. Då tänker jag direkt på valrörelsen: på vård, skola och omsorg. Om jag skulle åka hem till mitt län Dalarna i morgon och ha 100 miljoner med mig som jag kallade Gunnarssonpengar tror jag att jag skulle bli hjälte.
Herr talman! Ja, det är klart att man kan argumentera på det viset. Men faktum är att den här administrationen måste fungera. Det kan hända att det är sådana här problem, även om jag inte har mött just dessa siffror tidigare. Jag är inte säker på om de är signifikativa för landet i sin helhet. Men i takt med att de administrativa systemen utvecklas och samordnas måste sådana här saker förstås elimineras. Det utgår jag ifrån. Men som sagt: Fördelningen mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna blir en senare debatt och något vi skall ta ställning till så småningom.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att stoppa den omfattande spritsmuggling som sker via turistbussar som gör endagsturer till Tyskland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det är riktigt att Tullverkets beslagsstatistik talar för att det tycks förekomma spritsmuggling via turistbussar på det sätt som Maud Ekendahl beskriver. Inträdet i EU medförde stora omställningar för den svenska tullverksamheten. Medlemskapet innebär i princip att tullkontroller som enbart grundas på att en vara passerar en gräns mellan EU-länder inte längre är tillåtna. Förbudet är dock inte undantagslöst. Till dess att tillräckligt effektiva metoder att förhindra smuggling och illegal införsel, s.k. kompensatoriska åtgärder, har införts har Sverige rätt att vid gränsen mot ett annat EU-land kontrollera vissa varor såsom narkotika, vapen, alkoholvaror m.m. Arbetet med att utveckla sådana kompensatoriska åtgärder pågår kontinuerligt i Sverige och inom EU. Regeringen arbetar därför aktivt med att ge Tullverket nya befogenheter för att komma till rätta med bl.a. spritsmugglingen. Sedan den 1 juli 1998 har tullen dessutom rätt att stoppa transporter från annat EU-land av alkoholeller tobaksvaror för att kontrollera om skatt för varorna skall betalas i Sverige. Redan för andra halvåret 1998 har Tullverket fått 14 miljoner kronor för att bygga upp verksamheten, och för 1999 har regeringen i budgetpropositionen föreslagit att tullens anslag totalt skall höjas med 34 miljoner kronor för detta. Tullverket har påbörjat denna verksamhet, som ännu är i ett uppbyggnadsskede. Totalt räknar Tullverket med att anställa 86 personer som skall arbeta med dessa kontroller. En stor del av dessa, 33 stycken, kommer enligt vad jag erfarit att arbeta i Skåne. Tullverket har efter EU-medlemskapet även fått tillgång till transportföretagens bokningslistor för att lättare kunna spåra brottslighet i samband med transporter. En annan åtgärd är att Tullverket nu får använda datoriserade register för underrättelseverksamhet och analyser om man misstänker allvarlig brottslighet. Även inom EU pågår ett arbete, där både Finansdepartementet och tullen deltar aktivt, med inriktningen att försöka hitta nya metoder för att bekämpa smuggling och annan gränsöverskridande brottslighet. När det gäller tullens resurser kan jag upplysa Maud Ekendahl om att utvärderingen som riksdagen begärde i samband med den minskning av tullens anslag som gjordes i anslutning till EU-medlemskapet nu är genomförd. Utredningen, som gjort en utvärdering av EU-medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och organisation, konstaterar att tullen i dag är effektivare i sin kontrollverksamhet än man var före EU-inträdet. Utredaren menar att tullen i dag har tillräckliga resurser men att dessa kan användas på ett ännu effektivare sätt, bl.a. genom att antalet regioner reduceras. Jag delar utredningens uppfattning. Inom Tullverket pågår nu ett arbete med att effektivisera verksamheten, bl.a. genom en omorganisation och en förändrad intern resursfördelning. Fler personer kommer därmed att arbeta inom gränskontrollen men färre inom administrationen. Resurserna kommer att koncentreras till de områden där trafiken är som mest intensiv. Detta innebär bl.a. att Skåne blir en egen region i vilken kontrollresurserna ökar med totalt 43 Sammantaget kommer detta att innebära en kraftig förbättring av gränskontrollen. Smugglare kan inte känna sig säkra på att undgå upptäckt, vare sig de försöker smuggla sprit via turistbussar eller på annat sätt. Avslutningsvis vill jag upplysa Maud Ekendahl om att den som bedriver trafik med exempelvis turistbussar måste ha tillstånd enligt yrkestrafiklagstiftningen. Om det har förekommit allvarliga missförhållanden kan trafiktillståndet återkallas. Länsstyrelsen är därvid tillsynsmyndighet, och tullen har skyldighet att anmäla om den har upptäckt någon form av missförhållanden.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansminister Erik Åsbrink för svaret. Finansministern har gett en god bild av det händelseförlopp som har varit inom Tullverket den senaste tiden. Anledningen till min interpellation är att jag, som är bosatt i Skåne, litet då och då läser i lokalpressen om spritsmugglingen via turistbussarna som gör endagsturer till Tyskland. Dessutom har jag gjort studiebesök hos tullen i Helsingborg för att bilda mig en egen uppfattning om spritsmugglandet. Bara till Helsingborg kommer det ca 10 bussar på vardagskvällar samt mellan 25 och 30 bussar på lördagar. Att gå igenom en enda buss och efterarbetet tar ungefär två timmar. Jag fick en klar uppfattning om att det inte handlar om några "småsmugglare". Nej, det är en rent organiserad verksamhet. Jag kan nämna som exempel att det när man synade en av dessa bussar, som jag var med på, fanns 1 029 starkspritsflaskor - det är lika med 719 liter - kvar i bussen utan ägare, och det var när resenärerna hade tagit hand om sitt bagage. Rekordet i spritsmuggling var för några månader sedan 1 300 liter starksprit i en enda buss. Det motsvarar ungefär det man tog i beslag under hela 1994. Fru talman! Finansministern vidhåller här i sitt svar att tullen genom sin omorganisation kommer att få ökade resurser, och jag tycker att det är en mycket bra och riktig satsning. Men vad jag saknar i svaret, och som jag gärna skulle vilja diskutera med finansministern, är själva skattenivån. Om alkoholskatten sänks till en lägre nivå blir det mindre intressant att smuggla. Vore det inte en riktig väg att gå att försöka sänka skatten i stället? Vad anser finansministern?
Fru talman! Jag har redogjort för ett antal åtgärder som har vidtagits - även en del på senare tid. Det har fått effekter. Bl.a. kan vi konstatera att beslagen av alkoholhaltiga drycker och tobak har ökat under de senaste åren. Arbetet är inte slutfört. Det måste fortsätta på bred front både på nationell nivå och i ett internationellt sammanhang. Där är inte minst viktigt det arbete som bedrivs inom EU för att bekämpa smuggling och annan liknande verksamhet. Vi arbetar tillsammans med andra EU-länder för att komma till rätta med de s.k. transitproblemen. Genom att ställa högre krav på säkerhet och striktare tillämpning av reglerna för tullkontroll har bedrägerierna minskat påtagligt. Det arbetet drivs vidare för att skapa ett gemensamt datoriserat system för administrering och kontroll av transiteringarna. Det finns en högnivågrupp med företrädare för tull och skattemyndigheter inom EU länderna som tillsammans med kommissionen arbetar med en rad åtgärder för att förbättra kontrollen. Det har utvecklats ett tullinformationssystem, som innebär att EU-länderna skall ha en gemensam databas med information om tull och jordbruksbedrägerier. Det skall senare kompletteras med information om narkotikarelaterad brottslighet. Den svenska tullen deltar ibland i gemensamma operationer med tullmyndigheter från andra länder. Det sker ett utbyte av personal mellan tullförvaltningarna för att kunna lära av andra länders erfarenheter och vice versa. Detta var några exempel på åtgärder. Jag vill också lägga till ett annat område som jag bedömer som viktigt, nämligen de ökade möjligheter som tullens underrättelseverksamhet har fått sedan den 1 januari 1998 för att kunna använda modern informationsteknik och därigenom bearbeta de mycket stora mängder av information som inkommer till tullmyndigheterna angående misstänkta brottsliga aktiviteter. Det var en lagstiftning som dessvärre det parti som Maud Ekendahl representerar gick emot i riksdagen. Jag är medveten om att det är alltid en avvägning mellan å ena sidan behovet av effektiva kontrollåtgärder och å andra sidan skydd för den personliga integriteten. Men om vi menar allvar med att bekämpa den typen av verksamhet måste vi också vara beredda att ge tullen och polisen tillräckliga möjligheter. Det skall naturligtvis göras på ett sätt som inte eftersätter den personliga integriteten. Slutligen är det skattereglerna. Skatterna på både alkohol och tobak är utsatta för ökat tryck från omvärlden. Internationaliseringen görs gällande inom olika områden. Detta är ett sådant exempel. Vi har under de senaste åren vidtagit vissa anpassningsåtgärder. Jag vill inte utesluta att vi kan behöva göra så i framtiden. Men jag vill samtidigt understryka att jag inte tror att lösningen på smugglingsproblemen ligger i kraftiga skattesänkningar. Det handlar i så fall om utomordentligt stora skattesänkningar, närmast att avskaffa skatten på dessa varor. Något sådant är inte tänkbart. Vi har starka motiv att bedriva en restriktiv alkoholpolitik. Prisinstrumentet är ett viktigt sådant instrument, även om det i framtiden säkert blir så att andra metoder måste spela större roll än i det förflutna.
Fru talman! Jag håller inte med finansministern om att priset reglerar att det är ett viktigt instrument. Man gör ju andra saker i stället. I tidningen står det att alkoholkonsumtionen sjunker i Sverige. Mätningar har gjorts på Systembolaget. Men vad görs i stället? Det var likadant när ni höjde skatten på cigaretterna. Då ökar smugglingen ännu mer. Nu fick vi ett resultat med en sänkning av skattenivån på cigaretterna. Jag lyssnade på TV i morse. Den nyutnämnde socialministern Lars Engqvist tog upp frågan om skatt på alkohol. Han var för att inom en femårsperiod se över den skattenivå som finns. Jag tror att det är viktigt att sänka skatterna så att det inte är intressant att smuggla. Jag vill höra om finansministern instämmer med socialministern i det här fallet.
Fru talman! Jag lyssnar alltid med intresse när mina kolleger i regeringen framför sina uppfattningar i olika skattefrågor. Jag har en annan uppfattning än Maud Ekendahl. Hon säger att prisinstrumentet inte spelar någon roll. Det står uppenbart i strid med mycket väl grundade erfarenheter. Den totala alkoholkonsumtionen - inte bara den legala, utan även från hembränning och smuggling - är lägre än i de flesta andra länder. Det råder inget tvivel om att det till stor del hänger samman med den restriktiva alkoholpolitiken, där prisinstrumentet har spelat och fortfarande spelar en viktig roll. Jag är medveten om - och det sade jag redan i min förra replik - att internationaliseringen utövar ett växande tryck på oss, bl.a. på det området. Vi vet att det finns en omfattande smuggling och omfattande hembränning. Den typen av omständigheter måste vägas in i utformningen av den framtida skattepolitiken. Det är en illusion att tro att vi kan lösa problemen med enbart skattesänkningar. Då skulle vi behöva avskaffa beskattningen helt och hållet och förmodligen ändå ha smugglings och hembränningsproblem. Vi måste arbeta på bredare front. Jag nämnde ett sådant exempel där vi tycks ha olika uppfattningar, nämligen att ge tullen och polisen tillräckliga möjligheter att bedriva en effektiv underrättelseverksamhet. Det är beklagligt om vi inte kan ha enighet i riksdagen om detta. I alla händelser är detta ett mycket viktigt instrument som vi måste tillgripa också i framtiden.
Fru talman! Jag måste börja med att kommentera förbrukningen och regleringen av alkohol i Sverige. Det har framkommit i olika utredningar att det är 10 % av befolkningen som står för 50 % av konsumtionen. Jag tycker inte att det är rätt att en liten grupp som missköter sig leder till att andra människor straffas och får det besvärligare. Jag vill tala om för finansministern att jag tror att det är bra att vi har haft denna debatt och att dessa frågor lyfts fram. I och med att jag har väckt interpellationen i riksdagen, har många vaknat till liv i Skåneregionen. Det gäller privatpersoner och inte minst bussbolagen. Där kanske det går att skapa ett bättre samarbete, så att inte de stora mängderna kan komma in. Det är skrämmande att behöva se.
Fru talman! Det kan sägas att 10 % är en liten del av befolkningen, men det handlar om närmare en miljon människor. Vi har all anledning - i varje fall vi socialdemokrater - att ta stor hänsyn till den gruppen av människor och bedriva en alkoholpolitik som minimerar skadorna och de oerhörda sociala och mänskliga lidanden som följer av alkoholmissbruk. Om vi inte bedriver en restriktiv alkoholpolitik skulle den gruppen bli större än nuvarande 10 %. Det kan inte vara så att en majoritet lämnar en minoritet i sticket. Det sociala engagemanget och den sociala medkänslan gör att vi måste känna ett mycket stort ansvar för dessa människor och deras anhöriga som ofta har stora problem. Det är ett ansvar som åvilar oss alla.

Fru talman!

Låt mig först betona att viktiga mål för regeringens arbete är ökad tillväxt i ekonomin och att öka antalet nya arbetstillfällen. Regeringen avser att under våren presentera en strategi för tillväxt. Ett väsentligt inslag i en sådan strategi kommer att vara olika insatser för att underlätta för de små och medelstora företagens utveckling. Elver Jonssons två frågor om beskattningen av företagande rör dels skattelättnader som främjar bl.a. nyföretagande och småföretagens expansion, dels ett förändrat regelsystem i syfte att förenkla redovisning och deklaration för att förbättra förhållandena för små och nya företag. De svenska företagsskattereglerna ger generellt sett goda villkor för realinvesteringar i näringslivet. Sverige har en internationellt sett konkurrenskraftig företagsbeskattning. Det gäller den låga formella bolagsskattesatsen men även de regler som bestämmer skattebasen i form av avskrivningsregler och värderingsregler m.m. För enskilda näringsidkare är reglerna numera i princip likvärdiga med de som gäller för aktiebolag. Dessutom kan nya företagare få kvitta underskott av näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. För ägare till onoterade aktiebolag har en lättnad i ägarbeskattningen införts. Det har förbättrat villkoren för investeringar i dessa bolag. Småföretagsdelegationen har lämnat en rad förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att öka tillväxten bland små och medelstora företag. Vissa av förslagen berör även skattefrågor. Skattereglerna för såväl stora som små företag har fått en struktur som i allt väsentligt bör bestå och tillåtas verka under en följd av år. Men ett arbete har påbörjats i syfte att förenkla skattereglerna. Förenklingar är nästan alltid till fördel för småföretagen. Men även de större företagen och skatteförvaltningen kan ofta dra nytta av förenklade regler. Här har åtskilligt redan åstadkommits. Det gäller exempelvis företagens skatteinbetalningar, beskattningen av personaloptioner och avdragsrätten för pensionskostnader. Förenklingsarbetet drivs nu vidare. Förenklingsutredningen granskar reglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Utredningen ser över såväl redovisnings som skatteregler med särskild inriktning på mindre företag i tjänstesektorn. Utredningen kommer att lämna ett förslag under innevarande höst. 1997:09), har alldeles nyligen överlämnat sitt betänkande till regeringen. Förslaget innebär att man slopar ett stort antal särregler, de s.k. stoppreglerna, som tar sikte på transaktioner mellan fåmansägda företag och deras ägare. Beskattning föreslås i stället ske enligt generella regler. Betänkandet har nyligen sänts ut på remiss. Utan att föregripa den fortsatta beredningen vill jag ändå understryka att jag ser positivt på utredningens förslag som innebär förenkling och bidrar till att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Även vid sidan av skatteområdet pågår ett omfattande förenklingsarbete på nationell, nordisk och europeisk nivå. Elver Jonsson ställer också en fråga om kunskapslyftet. Låt mig först få konstatera att de som saknar utbildning i dagsläget har väldigt svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Av de 250 000 lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna under årets första sju månader krävdes utbildning för ca 90 % av jobben. För drygt hälften av dessa jobb krävde arbetsgivaren någon form av yrkesutbildning och för en femtedel var kravet högskoleutbildning. Kunskapslyftet syftar till att ge en treårig gymnasieutbildning till dem som saknar sådan kompetens. I dagens och morgondagens samhälle är gymnasiekompetens en förutsättning för att kunna få vidareutbilda sig genom exempelvis påbyggnadsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, vidareutbildning i företag eller utbildning på högskolenivå. Samtidigt är regeringens ambition att inom ramen för kunskapslyftet erbjuda ett kursutbud som i större utsträckning än tidigare utgår från individens och de lokala och regionala arbetsmarknadernas behov. Kommunerna skall samverka med arbetsförmedlingen, näringslivet och övriga parter i syfte att medverka till tillväxt och utveckling. Utbildningen underlättar för arbetslösa att erhålla nya jobb och för anställda att behålla sitt fotfäste på arbetsmarknaden. Slutligen har Elver Jonsson frågat om regeringen snabbt avser att lämna direktiv till en regionalpolitisk utredning.
Får jag erinra om att tiden nu är förbrukad. Jag får be statsrådet att nalkas slutet.
Fru talman! Det är bara det att riksdagsledamoten har ställt fyra frågor. Jag skall nalkas slutet med att säga att vi kommer att tillsätta en utredning om regionalpolitiken. Vi kommer då att utse ledamöter så att vi får ett parlamentariskt inflytande.
Fru talman! När jag nu tackar statsrådet Björn Rosengren för svaret så kan vi konstatera att det har dröjt några veckor sedan interpellationen lämnades. Å andra sidan inger det här självfallet förhoppningar. I näringsministerns svar slås det fast ett par viktiga principer som jag noterar. Regeringens mål för de nya arbetstillfällena sägs vara ökad tillväxt i ekonomin. Det är bra att man vill underlätta för små och medelstora företags utveckling - detta med tanke på att regeringens stödpartier ju har en negativ syn på tillväxt. De vill mer satsa på byråkratiska insatser. Man vill t.o.m. lagfästa att vi i Sverige skall arbeta mindre. Det är bra att näringsministern är så tydlig på den punkten, och det finns gott stöd i riksdagen för en sådan hållning. I det svar som näringsministern ger på mina frågor om förändrade och förenklade regler för redovisning och deklaration, för arbetskraftens möjlighet att ta arbete i framtiden och om lättnader i skatte och avgiftspolitiken är han påfallande försiktig. Han hänvisar till utredningar som pågår eller som nyss avslutats och uttrycker närmast en allmän sympati för färdriktningen. Den socialdemokratiska regeringen har ju inte under de fyra år då man regerat tagit de initiativ som man nu säger sig ha sympati för. Inte minst har man varit kallsinnig mot sin egen småföretagardelegation, som har presenterat mängder av förslag som skulle kunna leda till ett positivt näringsklimat och därmed fler jobb. Från Folkpartiets sida har vi presenterat en hel katalog av förslag som skulle ge tillväxt och utveckling. Detta säger sig regeringen nu vara för, men den kommer ännu inte till skott. Jag tycker att det är bra att vi är överens om att kunskapslyftet är en viktig väg men att dimensioneringen behöver anpassas till det som kan ge jobb och att det därför är angeläget att kursutbudet, som näringsministern säger, utgår från individens och den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. Näringsministern upprepar också att det hela måste medverka till tillväxt och utveckling. Det är bra att detta upprepas. Det finns ju anledning att hysa oro eftersom, som jag tidigare sade, regeringens stödpartier har en negativ inställning till tillväxten och dessutom med fiskala medel vill förhindra människors möjligheter till arbete och utkomst. Jag tycker också att det var bra som näringsministern sade i förra veckan vid vår gemensamma debatt i Nordiska rådet i Oslo. För att tala fotbollsspråk kan man väl säga att ibland är man bäst på bortaplan. Frågan är om inte näringsministern - som enligt massmedierna är lite annorlunda jämfört med andra, konformistiska, statsråd - bäst kommer till sin rätt i en mjuk skinnfåtölj i en hotellobby. Där gav han inför en västsvensk tidning intressanta svar i en tidningsintervju. Jag tycker att det är bra med den klarhet som statsrådet Rosengren uttalade i Göteborgs-Posten. Det är bra att ifrågasätta den förra regeringens mål om att nöja sig med att begränsa den öppna arbetslösheten till 4 %. Han reser själv frågan: Är det ett aggressivt angreppssätt? Statsrådet svarar i intervjun: Det är ett passivt sätt. Jag är tacksam för att detta svar därmed stämmer med det som jag under de senaste åren har påtalat; att vi måste komma till rätta med det jag kallar för "åtgärdsfrossa" när det gäller alla insatser på det arbetsmarknadspolitiska området. Därför vill jag instämma med svaret i GP-artikeln om att politiken nu måste fokuseras på sysselsättning och tillväxt. Detta ligger väl i linje med det svar som jag har fått här i dag. Statsrådets summering i tidningsintervjun finns det till sist också anledning att ta fasta på. Han säger att det största hindret för tillväxten är att vi i Sverige satsar för lite på nya marknader och nya produkter. Vi har värnat för mycket om det gamla och vi har glömt framtiden. Så summerade statsrådet i förra veckan. Antydan om att vi behöver nya regler känns också löftesrik. Men det är bråttom, herr näringsminister! Frågan är: Hur kommer detta att ske och hur många av de här goda uttalade förhoppningarna kommer att förverkligas?

Fru talman! Jag har noterat att på vissa områden, företrädesvis då sådana som ministrar inte bör syssla med, typ att lägga sig i den löpande driften av statliga företag som Samhall och Vattenfall, har näringsministern visat prov på närmast landshövdingsk handlingskraft. På mer centrala ämbetsområden har jag dock så här långt, ämbetstiden är än så länge rätt kort, uppfattat handlingskraften som mer verbal. Både Björn Rosengren och Mona Sahlin har ju varit ute mycket i medierna. De har uttalat sig frimodigt och oortodoxt om olika intressanta spörsmål som skatter, krångel, småföretagsamhet, näringsklimat, turordningsregler och arbetsrätt - ja, t.o.m. något så förskräckligt som en skattereduktion för hemnära tjänster. Jag tror att vi alla, i varje fall vi utanför regeringspartiet, hälsar den frimodigheten och öppenheten med tillfredsställelse. Jag noterade nu senast i ett nyhetstelegram i går att Mona Sahlin sade att det nu var dags att gå från ord till handling för att förbättra småföretagsklimatet. Ändå händer det väldigt lite. I dagens interpellationssvar får vi väsentligen reda på att näringsministern tycker att företagsbeskattningen i stora drag är bra som den är. Det kan bli lite översyn av stoppreglerna för fåmansföretag, men i stort ligger företagsbeskattningen fast. I budgetpropositionen fick vi egentligen inga tillväxtfrämjande förslag över huvud taget. Småföretagsdelegationens slutbetänkande har legat till sig i ett halvår nu. Mig veterligen har regeringen inte tagit tag i något av de 71 förenklingsförslag som Småföretagsdelegationen presenterade. Beskedet är hela tiden, vid sidan av de här öppna och frimodiga resonemangen i massmedierna, att riksdagen, svenska folket och företagen får vänta till vårpropositionen med tillväxtfrämjande förslag. Jag kan inte frigöra mig från tanken att detta ju ändå innebär att regeringen i någon mening slösar bort ett riksdagsår utan att komma fram med de konkreta förslag som man säger sig vara så angelägen om att få upp på bordet. Detta sker samtidigt som vi har ett arbetsmarknadsläge som lite grann står och väger, där vi inte riktigt vet hur utvecklingen kommer att bli framöver och om ökningen av varsel och sådant indikerar en vändning till det sämre igen i arbetsmarknadsläget eller om vi kan hoppas på en fortsatt försiktig ljusning. I varje fall är ju situationen på arbetsmarknaden så osäker, och arbetslösheten så hög, att det för alla som delar regeringens ambition när det gäller vikten av tillväxt och nya jobb är bråttom att få fram förslag som stärker företagsklimatet. Då behövs det ju utöver ekointervjuer och annat konkreta förslag som läggs på riksdagens bord. Min fråga till näringsministern är: Varför måste riksdagen, varför måste svenska folket, vänta under större delen av detta riksmöte innan regeringen lägger fram dessa förslag? Jag har en viss respekt för att näringsministern själv har haft kort tid på sig. Men den socialdemokratiska regeringen under Göran Perssons ledning har ju trots allt som helhet haft en del tid på sig för att fundera över vad man kan göra för att förbättra tillväxten i svensk ekonomi.
Fru talman! Får jag börja med att säga något om det som Elver Jonsson tog upp om våra mål när det gäller arbetslösheten. Det är ju så att regeringen har antagit ett nytt mål, ett sysselsättningsmål, det s.k. 80 procentsmålet. Det är ett uttryck för att vi nu skall koncentrera oss på sådant som leder till ökad sysselsättning. Det tycker jag har klarlagts väl. När det sedan gäller frågan om Småföretagsdelegationens olika förslag kan jag trösta ledamöterna med att vi ganska snabbt kommer att komma med ett förslag som berör de frågor som tas upp där - konkret och tydligt. Sedan vill jag säga att vad regeringen har gjort här är att man har dragit i gång i en mängd frågor. Man har gjort en stor departementsförändring som tar sin tid. Det är ett mycket radikalt förslag. Man har dragit i gång en mängd utredningar. Jag nämnde bl.a. den regionalpolitiska utredningen. Man kommer sedan att förelägga en mängd förslag. Men allting tar sin tid. Detta skall göras med stort kunnande och stor träffsäkerhet. Jag hemställer om att kammarens ledamöter har lite tålamod. Förslagen kommer. De skall vara väl beredda. Självklart är det så att de stora frågor som har diskuterats kommer i vårpropositionen.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att det upprepas och förtydligas från näringsministerns sida att sysselsättningsmålet är en ny sak. Man kan väl säga att det här är ett gott mål, men det är ett mål med fördröjning. Näringsministern säger nu att Småföretagsdelegationens förslag snart kommer. Det vore bra med ett förtydligande här. Skall man uppfatta det som att det kommer ett förslag före den proposition som är på gång i vår som det talas om i svaret? Allting tar sin tid, säger statsrådet Rosengren, och det är riktigt. Det man nu möjligen kan sörja över är att statsrådets företrädare har varit så senfärdiga att inse det som nu behöver göras. Den del av statsrådets skrivna svar som han inte läste upp på grund av tidsbrist gällde den regionalpolitiska utredningen. Riksdagen har i enighet beslutat om den. Symtomatiskt är att det enda som riksdagen var riktigt överens om efter den regionalpolitiska propositionen i våras var att det behövdes en utredning och översyn över hela fältet, eftersom den inte kommer att klara situationen. Näringsministern om någon vet ju hur situationen är i skogslänen, för att inte tala om i Norrlands inland. Där blöder man, för att inte säga förblöder. Det räcker att läsa befolkningsstatistiken från de senaste veckorna och månaderna för att se vilken förskjutning det är från glesbygden till de stora storstadsområdena. Den förändringen sker med en förfärande hastighet. Det skulle vara intressant att få en principiell deklaration från näringsministern om hur han ser på denna utarmning av de svaga glesbygdsområdena. Jag tror att vi behöver några stabila axlar i detta arbete. Jag har talat om fem k:n. Det handlar i första hand om kommunikationer och kunskap. Det behövs kommunikationer för att komma till och från dessa områden. Det behövs kunskap på det eftergymnasiala området, där också de glesbefolkade områdena skall nås av högskoleutbudet. De andra tre k:na är inte heller de oviktiga. Det handlar om kapital, kultur och kvinnor. Det skall vara kapital som också kan nås av de minsta företagen och kapital för kvinnliga aktörer. Det finns en uppenbar skillnad i möjligheter för större och dyrare verksamheter där kvardröjande könsrollstänkande gör det svårare för kvinnor att komma i fråga för just kapitalstöd. Näringsministern talar om bättre villkor för att nå riskkapital. Låt mig då notera att det är skillnad på riskkapital och riskkapital. Här behövs inte bara möjligheter till kapitalvolym, utan också regelverk i den mer finmaskiga instruktionen behöver ses över. K:na i kvinnor och kultur står för att glesbygdsområdena behöver en arbetsmarknad för kvinnor, och det behövs också ett kulturutbud så att människor trivs att bo i sådana områden. Det är en politisk förpliktelse vi måste gå in i.

Fru talman! Vi får väl för dagen nöja oss med beskedet att regeringen återkommer med sina tillväxtförslag och förslag för att främja företagsklimatet i samband med vårpropositionen. Jag måste ändå notera att det innebär i sak att regeringen i stort sett slösar bort större delen av det innevarande riksdagsåret. Detta är otillfredsställande mot bakgrund av den parlamentariska tillvaro som har föregått Björn Rosengrens tillträde som departementschef. Väldigt mycket av debatten i denna kammare har handlat just om behovet av tillväxtfrämjande förslag och förslag som främjar företagsklimatet. Jag begär inte att en socialdemokratisk regering skall ta till sig alla borgerliga förslag som har lagts fram på detta område och göra dem till sina egna. Men det har i sanning funnits gott om initiativ för regeringen att ta till sig, diskutera och överväga, och här har ingenting hänt. Med det arbetsmarknadsläge som vi har känns det djupt otillfredsställande att regeringen nu inte hinner med att lägga fram några förslag om tillväxten på riksdagens bord förrän i vår därför att man att alltför upptagen med att omorganisera Regeringskansliet.
Fru talman! Det är inte så att vi inte orkar med, eller inte kan, att väcka goda tankar för att få fart på tillväxten därför att vi omorganiserar Regeringskansliet. Jag bara nämnde det som ett exempel. Det är en av åtgärderna för att förbättra medlen och bättre kunna samordna de olika politikområden som berör just frågor som har med tillväxt att göra. Jag har nu jobbat som näringsminister i ungefär en månad. Detsamma gäller också för min ministerkollega Mona Sahlin på samma departement. Vi har nu dragit i gång en stor verksamhet, där vi sedan kommer att redovisa en hel del olika frågor. Vi kommer förhoppningsvis då att kunna ta fram ett nytänkande inom arbetsmarknadspolitiken och dess funktionssätt, inom energipolitiken och inom sådant som har med kommunikationer att göra, och som jag hoppas skall uppskattas av ledamöterna i riksdagen. Jag vill sedan något kort kommentera regionalpolitiken. Vi har de senaste åren fått stora förändringar när det gäller förutsättningarna för att bedriva regionalpolitik i Sverige. Det beror bl.a. på den alltmer internationaliserade ekonomin och på Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Det är därför nödvändigt att återigen analysera möjligheterna att skapa regional balans och besluta om vilka mål som skall gälla för den framtida regionalpolitiken. Där är det framför allt den s.k. stora regionalpolitiken det handlar om. Vi har i politiken alltför mycket koncentrerat oss på den lilla regionalpolitiken, dvs. sådant som handlar om stöd till företag etc. När det gäller skogslänen och glesbygden är det viktigare att ta en diskussion och angripa de stora frågorna. Med den stora regionalpolitiken förstås frågor som har att göra med skatteutjämning och strukturpolitik, dvs. infrastruktur. Det har också att göra med socialförsäkringssystemen. Det är de frågorna som är viktiga att fokusera sig på om vi skall få ett land i balans där alla ges möjligheter att utvecklas. Det skall utredningen titta på.
Fru talman! Något pressad säger näringsministern, fritt översatt: Ni får väl ändå vara skonsamma - jag har ju bara varit i gång en månad. Det må så vara. Det som har gällt näringsministerns första veckor har fått mycket beröm från min sida. Man har närmat sig ståndpunkter som bl.a. vi från Folkpartiet har känt angelägna. Den kritik som jag möjligen har framfört kan statsrådet ta med sig till den regeringskrets som var verksam i den förra regeringen. Där kanske det stämmer bättre. Fru talman! Ett allmänt omdöme man kan ge den här debatten är att det finns en positiv hållning från statsrådet, och jag räknar därmed med att den också finns från regeringens sida, och det får man hålla den räkning för. Vi kan alltså se fram emot en förbättring. Det gläder oss i oppositionen som under många år har försökt att åstadkomma en utveckling av ett nytt och bättre företagsklimat som skulle vara särskilt gynnsamt för de små och medelstora företagen. Det handlar t.ex. om skatteutjämning, som näringsministern sade i sitt senaste inlägg. Det är en jättefråga för de regionalpolitiskt utsatta områdena. Det gäller att man hittar en balanspunkt som inte stör en positiv utveckling. Jag har också nämnt regelförenklingar och de ekonomiska villkoren. Låt mig ändå skicka med näringsministern att när man nu söker nya arbetsuppgifter för arbetslösa medborgare gäller det att inte vara främmande för att öppna för det nya som statsrådet säger att han och biträdande näringsministern har ägnat sin tankemöda de senaste veckorna. Det inger ändå förhoppningar. Vi är i en situation där det är mycket bråttom. Nu ökar igen antalet varsel kraftigt. Då behövs det en öppenhet inför en service och tjänstesektor, där hushållsnära tjänster inte får utelämnas. Jag vill att den här debatten skall vara med och styra det handlande som regeringen har utlovat inför kammaren.
Fru talman! Här har nu beskrivits att arbetslösheten ökar och att vi befinner oss i en svår situation. Det är förvisso riktigt i någon mening. Men om vi tittar på arbetslösheten och antalet nya jobb - och det kommer vi att redovisa här i veckan från AKU - är det väldigt positivt. Vi hade ett hack förra veckan. Bilden skall inte bli för mörk. Det är faktiskt relativt positivt. Vi har ett problem med att vi har en nedgång i industrikonjunkturen, och det är i och för sig inget litet problem. Men hittills har det hämtats upp väldigt väl av hemmamarknadsefterfrågan. Sedan sommaren har det tillkommit ca 20 000 jobb per månad. Det är 4 000-5 000 jobb per vecka. Förra veckan tror jag att antalet jobb minskade med 1 300. I den meningen får man ändå säga att regeringens arbetsmarknadspolitik har varit ganska bra, men det behövs mer. Det återkommer vi till.

Fru talman! Agne Hansson har frågat statsrådet Mona Sahlin om regeringen avser att medverka till att nuvarande strukturfondsområde i sydöstra Sverige inkluderas i målområde 2 efter reformeringen av EU:s strukturpolitik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Interpellanten refererar till uppgifter som säger att regeringen i förhandlingarna om strukturfondspolitiken för nästa programperiod skulle söka förhandla bort stödet till detta område till förmån för utökade stödmöjligheter i andra delar av landet. Låt mig först kort ange huvuddragen i det pågående förhandlingsarbetet och de prioriteringar som regeringen gör. Som en av unionens största nettobetalare räknat per capita är det en angelägen uppgift att nå en ordning där Sveriges finansieringsbörda bättre återspeglar vårt relativa finansiella välstånd. Regeringen anser att Sverige, med en BNP-nivå strax under genomsnittet för unionen och fortsatt alltför stor arbetslöshet, bör ha en lindrigare finansieringsbörda. Detta försöker vi åstadkomma genom att föra fram ståndpunkter med inriktning både på avgiftsoch återflödessidan, förutom att vi också stöder en allmänt restriktiv budgetlinje med realt oförändrad nivå hos strukturstödet. När det gäller återflödet är ett bra utfall inom strukturfondspolitiken ett av de angelägnaste målen. Vår strävan är därför att vidmakthålla dagens strukturfondstäckning så långt det är möjligt. Förslaget som lagts av Europeiska kommissionen innebär att de geografiskt avgränsade strukturfonderna skall minska sin täckning från dagens 51 % av unionens befolkning till nivån 35-40 %. Då Sverige i dag bara har EU-nivån, menar vi att minskningen i första hand skall ske i andra medlemsländer. Våra samlade positioner i de pågående rådsförhandlingarna innebär att alla delar av landet skall gynnas. Vi yrkar att mål 1-området i Sverige nästa programperiod skall ha samma status i fråga om statsstödskoppling som är fallet för mål 1-områden i andra länder. Därmed skulle mål 1 i fråga om anspråk på utrymme i en nationell ram bli frikopplat från mål 2. 5 b och som skulle ingå i ett framtida mål 1 skulle därmed inte göra anspråk på utrymme i vår mål 2 Våra regioner i såväl norr som söder skulle sålunda gynnas av den samlade linje som Sverige driver i de pågående förhandlingarna och detsamma gäller våra nationella finansiella intressen. Därmed vill jag också, med hänvisning till vad jag nyss sagt, tillbakavisa påståendet att regeringens förhandlingslinje skulle innebära att någon viss regions intressen eftersätts. När det gäller frågan huruvida regeringen är beredd att medverka till att sydöstra Sverige blir mål 2 område i nästa programperiod kan jag säga att frågan om den nationella mål 2-kartans utseende ännu inte finns på bordet. Den kommer i en senare fas av processen, och i avgörandena om mål 2-områdets geografiska fördelning eftersträvar vi från flertalet medlemsländers sida ett betydande nationellt självbestämmande. Regeringen är väl medveten om de problem som finns i sydöstra Sverige och kommer naturligtvis att ha situationen även i denna del av landet för ögonen när frågan om strukturfondernas geografiska fördelning skall behandlas.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret även om det inte är ett svar som jag kan vara nöjd med. Sydöstra Sverige upplever nu den värsta avfolkningen på mer än hundra år. Inte sedan den stora emigrationens tid på 1880-talet - den utflyttningsvåg som skildrades av Vilhelm Moberg - har så många flyttlass lämnat denna del av landet. Den landsdel som har rikets lägsta inkomstnivå drabbas nu av påtvingade nedskärningar i servicen i mycket stor skala. Regeringen tycks inte ha uppmärksammat detta. Svaret på interpellationen visar i stället att regeringen betraktar bl.a. området 5 b i sydöstra Sverige som en restpost i förhandlingarna om de framtida riktlinjerna för EU:s strukturfonder och därmed till stor del som en restpost för Sveriges regionalpolitik. Nu läggs ramarna och principerna fast för strukturfonderna i många år in på det nya seklet. Men frågan om sydöstra Sveriges möjligheter till regionalpolitiskt stöd finns inte ens på bordet. Det är det besked som vi får i svaret. Det framgår däremot av svaret att ett förhöjt stöd till tillväxtorterna i norra Sverige förts upp på förhandlingsbordet. Om regeringen får som den vill skall tydligen orter som Piteå och Luleå i framtiden tillhöra samma målområde som Övertorneå och Arjeplog. Det är en ytterst tveksam politisk inriktning som riskerar att negativt påverka Norrlands inland utan att den regionala balansen i landet som helhet förbättras. Men när det gäller 5 b i sydöstra Sverige är regeringen tomhänt. Ministern lovar visserligen att inte blunda för problemen när besluten skall fattas, men det framgår inte om han är beredd att med öppna ögon försvaga denna alltmer utarmade regions möjligheter att få utvecklingsstöd eller om det är någonting annat han vill. Regeringen anser uppenbarligen att det är lämpligt att avge en viljedeklaration om förstärkt stöd till stora kuststäder i norra Sverige. Mot den bakgrunden måste jag fråga näringsministern om regeringen är beredd att åtminstone avge en viljedeklaration om att målområde 5 b i sydöstra Sverige skall tillhöra framtidens målområde 2. Svaret på den frågan är möjligen viktigare än vad ministern kan inbilla sig. Svaret torde nämligen ha avgörande betydelse för möjligheten att åstadkomma ett brett medborgerligt stöd för regionalpolitiken i hela det här landet. Om regeringens politik blir att utveckla ett ökat stöd till expansionsorter samtidigt som stödet stryps till fattigare utarmningsregioner kommer det att allvarligt undergräva förtroendet för regionalpolitiken. Vilken viljeinriktning har näringsministern att ge mig när det gäller sydöstra Sveriges del i förhandlingarna?
Fru talman! Det är lite tekniskt komplicerat, men jag skall försöka förtydliga mig. Det gamla mål 2 och det gamla 5 b blir det nya mål 2. Som jag sade i mitt svar finns det nya mål 2 inte ens på kartan ännu. Det håller vi på och förhandlar om. Det berör hela Sverige och de områden som vi anser är viktiga ur regionalpolitisk synpunkt. Det gäller även sydöstra Sverige. Sedan vill jag säga, vilket jag också betonade, att vi tycker att det här är en fråga som EU inte skall lägga sig i. Vi vill hantera det nya mål 2, som består av det gamla mål 2 och det gamla mål 5 b, på ett nationellt plan.

Fru talman! Jag kan verkligen hålla med ministern om att svaret är tekniskt och möjligen också kryptiskt. Inte ens de som kanske sysslar med den här frågan dagligen förstår allt i det här. Innebär det förtydligande som jag har fått att sydöstra Sveriges nuvarande mål 5 b-område är inne i mål 2, eller att man är inriktad på att inlemma det i det nya mål 2? Det är uppenbarligen så att ministerrådet håller på att förhandla om strukturområde när det gäller mål 1, men att kommissionen, som väl har att förhandla fram mål 2, ännu inte har fått upp frågan på bordet. Vad kan det bero på? Är det en prioritering som ligger i linje med den som regeringen gör när det gäller att behandla sydöstra Sverige och Norrland i ett helhetsperspektiv? Om nu inte näringsministern kan ge ett klart svar på frågan om sydöstra Sverige får tillhöra mål 2 är det ju inte ointressant att veta vilka principer som skall vara avgörande för inplaceringen i det nya mål 2. Vilka ramar och principer skall gälla för ett område som skall placeras in i mål 2? Vilken strategi har regeringen i den frågan? Det är ju till slut den strategin som avgör vilka områden som kommer att inbegripas. Vilka befolkningstal skall t.ex. gälla per kvadratkilometer för att ett område skall få klassas som ett stödberättigat landsbygdsområde? I dag gäller 100 personer per kvadratkilometer. I Sverige är den siffran 17. Den nuvarande siffran i EU, 100, borde åtminstone halveras till 50. Vidare borde orter som har fler än 50 000 invånare exkluderas från områdena. Vilken bruttoregionalprodukt skall gälla? I dag har sydöstra Sveriges mål 5 b-område landets lägsta bruttoregionalprodukt, betydligt lägre än många av de områden som nu övervägs skall ingå i mål 1. Det här har stor betydelse för frågan om sydöstra Sverige kvalificerar sig för det nya mål 2 eller inte. Driver regeringen någon strategisk linje i den här riktningen? Vår samlade position i de pågående rådsförhandlingarna innebär, säger ministern, att alla delar av landet skall gynnas. Det är bra. Men på vilket sätt framgår inte i svaret. Det framgår inte hur sydöstra Sverige skall gynnas. Kan näringsministern ge ett förtydligande svar på den punkten? På vilket sätt skall sydöstra Sverige gynnas i regeringens förhandlingsuppläggning?
Fru talman! När det gäller frågan om hur stort mål 2 skall vara, hur mycket det skall omfatta, är vi, som jag tidigare har sagt, ännu inte klara med förhandlingarna. Vår ambition är självfallet att även sydöstra Sverige skall ingå. Man har lagt upp förhandlingarna så att man först klarar av mål 1, och sedan förhandlar vi om detta. Omfattning och annat är vi inte klara med ännu, och därför kan jag inte ge ett rakt svar. Det är omöjligt, det kan ingen ge, inte ens kommissionen. Det håller vi nu på att förhandla om. Regeringens inriktning är att få mål 2 så stort som möjligt så att många regioner som har behov av mål 2 skall kunna ingå - så även sydöstra Sverige.
Fru talman! Jag har förstått att regeringen inte ännu är klar med förhandlingarna. Jag noterar med en viss tillfredsställelse ändå det besked som ministern nu ger mig, att han förutsätter att även sydöstra Sverige, mål 5 b, skall ingå. Det är därför som jag, och vi i området, är så oroliga. Det är ju just precis som näringsministern säger, att man först förhandlar om mål 1 och sedan tar mål 2. Då blir jag lite orolig. Vad händer om man inte lyckas med att ro hem så mycket som man över huvud taget kan? Då blir det ju en restpost, och det får inte bli sydöstra Sverige. Det är det jag vill peka på, så att man vet vad man gör när man förhandlar om hela Sveriges regionalpolitik. Inte något område får bli utan. Regionalpolitikens syfte måste vara att skapa likvärdiga levnadsbetingelser i hela landet. Hittillsvarande politik har visat en otillräcklighet. Jag hoppas att regeringen har en verklig strategi för att hela landet skall få del av resurserna. Jag hoppas att det skall vara möjligt att i nära samråd med riksdagspartierna i EU-nämnden komma fram till ett resultat som gör att även sydöstra Sverige finns med i framtidens utvecklingsfas i Sverige.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att svensk reservkraft skall utnyttjas då behov uppstår. Det är korrekt att svenska och danska fossileldade anläggningar inte konkurrerar på lika villkor. Detta har sedan länge uppmärksammats av regeringen. Det finns flera orsaker till denna bristande ömsesidighet. Bl.a. har vi i Sverige högre miljökrav vad gäller kväveoxid och svavelrening än vad som gäller för många av de äldre danska koleldade anläggningarna. Vidare kan danska elproducenter sälja el på hela den nordiska elmarknaden. På grund av administrativa hinder i Danmark har däremot elproducenter i de övriga nordiska länderna svårigheter att på motsvarande sätt nå danska elkunder. Den svenska regeringen har i den proposition om genomförandet av EU:s elmarknadsdirektiv (prop. 1998 aviserat avsikten att utreda vilka krav som bör ställas på elproduktionen i andra länder som vi handlar med, bl.a. med avseende på miljökrav och marknadsöppning. Frågan bereds för närvarande inom Jag är medveten om att den nuvarande konkurrenssituationen sannolikt bidragit till att både Vattenfall och Sydkraft beslutat att ställa av sina reservkraftanläggningar i Stenungssund och Karlshamn. På en större sammanhängande elmarknad minskar behovet av reservkapacitet, jämfört med vad som skulle gälla på flera separata delmarknader. En viss avställning av reservkapacitet kan därför ske i syfte att effektivisera elproduktionen. Men det är viktigt att leveranssäkerheten i elsystemet - eller delar av elsystemet - kan bevaras även i höglastsituationer. Regeringen har därför nyligen uppdragit åt Energimyndigheten att kartlägga och analysera tillgång och behov av reservkraftsproduktion i det svenska elsystemet vid olika höglastsituationer nu och på tio års sikt. Energimyndigheten skall också föreslå lagreglering och eventuella övriga åtgärder för att säkra tillgången till de produktions och överföringsresurser som kan behövas. Uppdraget skall rapporteras den 15
Fru talman! Jag skrev ganska många ord i min interpellation om den förtida kärnkraftsavvecklingen. Detta berör inte statsrådet med ett ord i sitt svar. Jag kan i och för sig förstå varför. Det är inte precis en fråga som socialdemokraterna vill skryta med. Det är också väl känt att man här agerar mycket inkonsekvent. När det gäller EMU, ett annat aktuellt exempel, säger man att det finns en folkmajoritet emot det. När det gäller avvecklingen har det sedan lång tid tillbaka funnits en stabil folkmajoritet, inklusive tunga fackförbund, mot det beslutet. I det ena fallet respekterar man det man tror att en folkmajoritet tycker; i det andra fallet gör man det inte. Denna avveckling innebär onekligen problem i allmänhet och vid kall väderlek i synnerhet. Generellt sett måste vi spara, men jag tror inte att det är så lätt att spara i dag. Med tanke på hushållens och företagens kostnadsbild tror jag att de redan i dag försöker spara mycket el. Visst har vi lång erfarenhet av vedeldning. Den är praktiserad sedan tiden före hedenhös, så det kan vi. Men jag tror inte att utvecklingsmöjligheterna är så stora. Då har vi i stort sett bara kvar att importera kraft när det är kallt. Precis som statsrådet sade har man nu nämligen beslutat att stänga två av tre block i Karlshamn, med en kapacitet som motsvarar Barsebäcks ena aggregat. Dessa stänger man den 1 januari. Man ställer inte av; man stänger. Man MBL-förhandlar med personalen. Verket skall läggas ned. Då kommer vi in på Danmark. Om dansk kolkraft kan man säga så här: Vi exporterar sedlar till Danmark och importerar förvisso kraft - men också en del icke önskade miljöeffekter. Precis som statsrådet också sade säljer danskarna gärna till alla andra men vill inte själva köpa någonting. I dag ligger gamla danska kärnkraftverk i malpåse och bara väntar på att få beställningar från Sverige. Jag tycker att det är genant att svenska kraftanläggningar, som uppfyller svenska krav, inte längre tillåts konkurrera på lika villkor.

Fru talman! Jag är för frihandel. Jag tror dock knappast att det skulle störa någon om vi kunde hävda att om Sverige skall importera kraft, i varje fall från andra EU-länder, är det minsta vi kan kräva att man i det landet har samma miljökrav som vi har i Sverige. Annars är det inte konkurrens på lika villkor.
Fru talman! När det gäller avvecklingen av de båda reaktorerna i Barsebäck måste den ses i sitt fullständiga sammanhang. Jag skall inte trötta interpellanten med alla argument, för de är väl kända. Men riksdagen beslutade år 1997 om riktlinjer för energipolitiken, i vilka avställningen av Barsebäck bara är en del bland många fler. Därmed tycker jag att jag har klarlagt den diskussion som har förevarit detta. När det sedan gäller vidare avveckling är vi ju överens om att den skall ske med utvärdering - hur stor elproduktion vi behöver osv. Därför menar jag att detta kommer att ske i balans och samstämmighet med de krav som industrin och vi andra har när det gäller elbehov. När det gäller kravet att vi miljömässigt bör ställa samma krav på andra EU-länder som på oss själva delar jag den uppfattningen, inte minst när det gäller Danmark. Det är, som jag också nämnde, en fråga som vi nu tar upp och för diskussion om.
Fru talman! Statsrådet säger att argumenten för att förtidsavveckla kärnkraften är väl kända och vill bespara mig chansen att lyssna på dem. Okej, jag har läst och hört de argumenten. Men jag noterar med viss förvåning att en majoritet av svenska folket bevisligen inte har förstått dem. Det har varit en stabil majoritet, också bland dem som röstar på statsrådets parti, som tycker att det här beslutet är fel. Innan statsrådet försöker övertyga mig kunde han börja med sitt eget folk. Det hade varit en Gudi behaglig gärning. Sedan är det bra att statsrådet delar min uppfattning om kvaliteten på danska kolkraftverk, framför allt de äldre. I går nåddes vi av beskedet att Danmark säger att man skall reducera sina koldioxidutsläpp med 40 % till år 2005. Då vill jag bara lägga in en liten varning, så att vi pratar om samma siffror. Den koldioxid som danskarna exporterar bokför man nämligen inte i Danmark. Den finns inte i några papper. När vi talar om 40 % dansk reducering, se då till att det gäller det totala utsläppet och inte bara den del som används i Danmark! Till sist tyckte jag inte att jag fick något svar på min fråga om statsrådet förstod de svenska företagens besvikelse. Här går man och lägger ned dyra pengar på investeringar för att leva upp till svenska krav, och sedan finner man att beställningen går till företag som inte på långa vägar uppfyller de krav som man är tvingad att uppfylla i Sverige.
Fru talman, herr minister och gott folk! Jag tycker, utan att rikta någon kritik mot näringsministern, att han här var något för försiktig. Frågan gällde vårt behov av reservkraft. Jag skall inte påstå att det är noll, men det är betydligt mindre än vad räknenissarna på kilowatt brukar uttrycka. Det finns nämligen en icke utnyttjad reserv på grund av att bestämmelserna när det gäller miljön och annat är så olika, inte bara mellan länder utan också inom Sverige. Vi har biokraft som inte utnyttjas runt om i landet men som skulle kunna utnyttjas om villkoren var annorlunda. Självklart, och detta är vi tydligen helt överens om, är det nödvändigt med en harmonisering tvärsöver gränserna. Sverige är alltså för litet. Sedan förvånar det mig något att en moderat ledamot kan ställa dessa frågor när han äntligen har fått sin vilja igenom här. Vi har nu en friare marknad på elsidan, och då måste ju de inblandade företagen rimligen ta den risk det innebär. Har man gjort en sned och felaktig investering får man själv bära bördan. Det tycker jag är grundförutsättningen. Det gjorde man i och för sig under en period med mer av planhushållning, men jag tror nog att Sydkraft och Vattenfall - som väl är inblandade i de aktuella, nu nämnda reservkraftsanläggningarna - på olika sätt har tagit in den största delen av den gjorda investeringen. I jämförelse med kolkraften i Danmark är det riktigt att vi i Sverige kanske ofta ligger något bättre till. Men återigen har vi en icke utnyttjad reserv i de biokraftanläggningar som finns runt om i landet, och det finns en kö av ansökningar för att bygga fler sådana, vilket jag tycker är en korrekt och riktig satsning. När det gäller att ersätta Barsebäck 1 och 2 kan Sten Andersson vara lugn. Regeringen har tillsatt en delegation för energiförsörjning i södra Sverige. En av dess ledamöter heter Lennart Värmby, och jag kan garantera Sten Andersson att vi gör ett mycket gott arbete. Vi kommer inte att ersätta kilowatt för kilowatt, utan vi tittar minst lika mycket på möjligheterna att effektivisera. Och enligt mycket försiktiga bedömningar har vi möjlighet att på industrisidan spara in 25 % utan att det blir sämre produktion i Sverige och ungefär lika mycket på hushållssidan utan att det skall blinka i TV-apparaterna och utan att det skall bli mörkt i husen. Min tilltro är alltså inte monumental men stor på det fortsatta arbetet. Jag tycker alltså att ministern borde ha varit lite mer optimistisk på den punkten, dvs. att vi inte har så stort behov av att ersätta reservkraften som Sten Andersson får det att låta.
Fru talman! Min försiktighet bjuder mig ändå att vara försiktig, och jag menar att den energipolitik som regeringen har fört och för faktiskt är väldigt progressiv i betydelsen att den dels ser till våra elbehov, dels ser till miljön. När det sedan gäller kärnkraftsavvecklingen kan man ju hänvisa till olika opinionssiffror. Men de facto är det så att riksdagen här har fattat det beslutet. Jag har respekt för det, och det måste vi nog alla ha respekt för.
Fru talman! Jag har också respekt för det beslut som vi mot min önskan fattade i riksdagen. Som en god demokrat accepterar jag det. Men Lennart Värmby talar om felaktiga investeringar från främst svenska företag. De har alltså följt de beslut som vi har fattat i Sveriges riksdag. Skall man driva ett kolkraftverk eller ett oljekraftverk som i fallet Karlshamn måste företaget uppfylla vissa miljökrav. Menar Lennart Värmby att företaget inte skulle ha gjort det? Jag kan tänka mig att Lennart Värmby och hans kolleger hade stått i kö i denna talarstol och kritiserat det företag som medvetet ville fördärva miljön. När det gäller räknenissar och deras siffror, tror jag nog att jag tills vidare litar mer på dem än på de siffror och förslag som har kommit från Vänsterpartiet. Dessvärre har vänsterpartier haft makten i andra länder. Låt mig säga följande om kärnkraftsavvecklingen. Här kan man stå och säga att vi skall spara 25 % hit eller dit, att det inte skall blinka i några TV-apparater och att det kommer att lysa i husen, men det är teorier. Sverige är ett land som är oerhört beroende av energi. Det finns inget annat land som har gjort något liknande tidigare. Man brukar ibland, fru talman, referera till att Italien stängde av sin kärnkraft. Det skedde förvisso, men Italien importerar i stället kärnkraft från Frankrike. Jag tycker därför att det inte är något bra exempel.
Fru talman! Sten Andersson, Sydkraft är ett börsnoterat företag. I företagets styrelse görs bedömningar som sedan får godkänt av bolagsstämman för investeringar inklusive miljökraven. Jag har som aktieägare själv varit med och drivit på i Sydkraft. Jag anser att man har gjort helt korrekta bedömningar i fråga om dessa miljöinvesteringar. Men när man från Sydkraft och andra stora energiföretags sida har drivit på för att få en friare marknad och sedan får det måste man också ta minusposterna med plusposterna. Jag kan inte minnas att Sydkraft eller något annat börsnoterat energiföretag har fått sänkta vinster efter att denna energiomställning har gjorts. Tvärtom har vinstutvecklingen varit synnerligen positiv på energisidan. Inom parentes kan jag i dessa börsturbulensens tidevarv säga att detta är en säker investering för dem som vill satsa på aktier. Vårt behov av energi är nämligen nästintill oändligt. Vad vi skall göra i denna politiska församling är att styra detta behov av energi - inte minst elström - så att det inte hotar framtiden och att det är hållbar energi, att det är en kretsloppsanpassad energiproduktion. Jag vill återigen säga att Sydkrafts aktieägare inte har haft några minusposter att notera. Tvärtom har de fått ökade utdelningar under denna period. Och då tycker jag att grundprincipen måste vara att man står för sin investering i Karlshamnsverket. Sedan kan man självklart alltid diskutera ett övergripande balansansvar. Och det kommer vi så småningom att göra, bl.a. i denna församling.
Fru talman! Jag vill bara erinra om vad jag sade i mitt svar till interpellanten. Jag sade att när det gäller uppdraget till energimyndigheten om reservkraft skall behov av åtgärder övervägas. Här ingår då också kraftvärmen m.m. Man skall också överväga vilka åtgärder som är lämpliga. Härav följer då att Karlshamn kan öppnas om behov skulle föreligga.

Fru talman! Jag vill tacka för ministerns svar på min interpellation. Svaret innehåller en noggrann beskrivning av de åtgärder som har satts in och även åtgärder som planeras för att motverka mobbning på våra skolor. Allt detta har vi kännedom om. Men frågan är: Hur skall vi se till att det här efterlevs på våra skolor? Intentionen i min interpellation är hur vi skall kunna få en nolltolerans i fråga om mobbning. Då menar jag hur vi skall kunna garantera att våra barn och ungdomar inte skall behöva utsättas för den kränkning som bl.a. könsmobbning innebär. De förändringar som gjorts i skollagen har uppenbart inte haft någon verkan. Vem bär ansvaret när både vuxenvärlden och skolan sviker flickor som blir sextrakasserade? Problemet är stort. Vi kan bara konstatera att skolan i många fall har misslyckats. Nu handlar det om vilka åtgärder som skall sättas in för att de här problemen skall kunna lösas. Ofta visar det sig att utsatta flickor inte har någon på skolan som de kan vända sig till. Dessutom avfärdar omgivningen trakasserierna som pojkstreck, och så lämnas flickan åt sitt öde. Skollagen, som skärpts från 1998, säger ingenting om vare sig sexuella trakasserier eller skolans ansvar för detta. Att ta problemet på allvar vore att göra en förändring i skollagen i just detta avseende. De senaste veckornas debatt om hur allt yngre flickor i allt större utsträckning upplever krav på att ställa upp på avancerade sexlekar har skapat en diskussion som har oroat både vuxna och barn. Det här bedöms vara en följd av att unga pojkar genom olika TV-kanaler har fått en alltmer förvanskad syn på sex. Om mobbning och könsmobbning i skolorna kunde åtgärdas skulle detta sannolikt leda till att de unga flickorna fick ett större självförtroende när det gäller att våga säga nej till de förväntningar som pojkarna bär med sig från porrfilmstittandet. All mobbning handlar om förtryck, i synnerhet könsmobbning. Det här är i allra högsta grad en samhällsfråga och ett krav på samhället att åtgärda detta, just utifrån att barns bästa skall säkerställas med utgångspunkt i barnkonventionen. Nu måste all kraft läggas på att se till att våra barn och unga garanteras trygghet i skolan. Det handlar om att kränkning aldrig skall accepteras eller nonchaleras, att alla skolor borde ha ett ombud som den mobbade kan tala med och att rektorns ansvar förtydligas då det gäller att exempelvis se till att rastverksamhet alltid övervakas av vuxna. Jag kan bara, fru talman, konstatera att ministern och regeringen är medvetna om problematiken. Men för att regeringen skall kunna leva upp till det som sägs i regeringsförklaringen, att alla beslut skall fattas utifrån barnets bästa, och därefter kunna se våra unga i ögonen, så måste det garanteras en arbetsmiljö i skolan som är fri från mobbning och könsmobbning - alltså en nolltolerans när det gäller mobbning. Fru talman! Jag undrar vad ministern menar när hon i sitt svar säger till mig att det vore olyckligt att införa nya begrepp med hänvisning till nolltolerans. Anser ministern att nolltolerans är ett nytt begrepp? Jag hävdar att det är en självklarhet då det handlar om kränkning. Jag menar att ministern i sin position bär ett stort ansvar att vara mycket tydlig i fråga om begreppen i kontakterna med skola och skolpersonal. Ingenting annat än nolltolerans kan accepteras!

Fru talman! Jag vet inte vad ministern räknar som ett fåtal. De rapporter som presenteras talar i alla fall om att det är mer än 100 000 barn i Sverige som årligen mobbas. Jag skulle vilja påstå att det är oerhört allvarligt att 100 000 barn varje dag skall behöva gå till skolan och känna rädsla inför vad de skall möta i den skolmiljö som de befinner sig i. Det är viktigt att i samband med detta poängtera att det väldigt ofta hävdas att Sverige är ett jämställt land. Vi tar upp detta i olika debatter. Me det mest elementära i ett jämställt land måste väl ändå vara att garantera att t.ex. unga flickor skall kunna känna sig trygga och inte behöva bli utsatta för sexuella trakasserier. Jag tänkte på rektorns och skolledningens ansvar. Det gjordes en undersökning i mitt län för bara någon vecka sedan, i Hofors kommun, och den presenterades i tidningarna häromdagen. Där kunde man konstatera att väldigt många var mobbade. Man låg över rikssnittet när det gällde mobbning. Markant över de vanliga skolorna låg landsbygdsskolorna. Där hade var tredje elev blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever. Och vad svarade rektorn med anledning av den här undersökningen? Jo, han säger så här: Jag kan inte förstå resultaten av enkäterna, därför att skolorna har ju samma plan mot mobbning. Ja, det är allvarligt. Det är fint att vi har handlingsplaner mot mobbning. Vi måste arbeta för att stärka värdegrunden. Men jag tror att det är oerhört viktigt att ett tydligt budskap går ut till skolledning och rektorer, att vi som ansvariga i vuxenvärlden och som politiker tar vårt ansvar och säger att det inte finns någonting annat som kan accepteras än nolltolerans när det gäller mobbning.

Fru talman! Jag är tacksam för att vi är överens om att det handlar om att se till att få stopp på att unga flickor och barn ända från förskolan skall behöva uppleva att de blir trakasserade. Jag tog med intresse del av den rapport som Doris Marydotter skrivit. Hon är verksam i ett projekt som JämO driver mot sexuella trakasserier och medverkade vid en konferens här i Stockholm för någon vecka sedan. Hon har varit ute väldigt mycket på skolorna. Hon säger att det klimat som råder ute på skolorna är nedslående, så vi har en stor uppgift. Ministern har en stor uppgift, och vi skall tillsammans, som beslutsfattare och som vuxenvärld, se till att svenska barn i svenska skolor skall kunna uppleva att de kan gå med trygghet till skolan, utan att behöva vara rädda för att utsättas för mobbning. Jag tror inte att jag behöver fråga, utan ministern är överens med mig i den frågan. Vi kan tillsammans arbeta vidare för detta. Om nu inte ministern vill kalla det för nolltolerans i skolan, så är det i alla fall vad jag skulle vilja hävda är det som gäller: Nolltolerans mot mobbning i skolan.

Fru talman! För säkerhets skull vill jag börja med att yrka bifall till reservation nr 2, som är Folkpartiets. Vi avstyrker regeringens förslag vad gäller den Vi anser nämligen att förslaget är alltför långtgående och opreciserat. De föreslagna föreskrifterna borde i stället ges i form av lag. Därför bör den föreslagna ändringen avslås. Fru talman! Varje gång jag har slagit på min dator den senaste tiden har jag varit fullständigt överöst av e-post med förfrågningar om mitt namn får användas på diverse hemsidor. Jag förstår att praktiskt taget alla riksdagsledamöter har råkat ut för detta. Inte minst ungdomar har hört av sig, och många har - mer eller mindre oförblommerat - undrat vad vi riksdagsledamöter är för gamla stötar som inte förstår den nya tekniken. "Ja, visst - använd mitt namn", har jag svarat alla som hört av sig. En fri debatt, också med nämnande av namn, måste hävdas på nätet. Det är omöjligt med den nya lagen. PUL, som vi kallar personuppgiftslagen, bör därför när det gäller dessa samtyckanden vi nämnande av namn avskaffas. Syftet med lagen är gott. Det handlar om att skydda människors integritet. Men lagen kommer i sin nuvarande utformning att utgöra ett hot mot den svenska yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Trots att tolkningen av PUL än så länge är mycket oklar står det klart att det krävs samtycke av den namngivna för att vederbörande skall kunna omnämnas på en hemsida och en offentlig chat. Mycket av den debatt som i dag finns på nätet om politik, kultur, musik och television blir olaglig om t.ex. statsminister Göran Persson, sångerskan Eva Dahlgren eller programledaren Siewert Öholm skulle åberopas som en referens. Det blir också olagligt att på en hemsida lista t.ex. vinnare i en tävling - om det inte är V 75. Då kan man lista hästarna - men inte kuskarna. Kandidater till ett provval eller artister på en topplista kan inte heller listas om de här personerna inte uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. Lagens undantag för journalistisk och konstnärlig verksamhet förvandlar den till en privilegielag. Jag beklagar att Folkpartiets tidigare framförda kritik av personuppgiftslagen hittills inte har hörsammats. Folkpartiets yrkande om en lagstiftningsmodell riktad mot missbruk röstades också ned när PUL behandlades i våras. Jag är dock glad, med tanke på det läge som nu gäller beträffande PUL, att vi i konstitutionsutskottet har beslutat att ha en hearing i december med inbjudna representanter från en rad organisationer som berörs av lagen. Det skall bli spännande och intressant att lyssna till vad de representanterna säger. Det gäller inte minst de åsikter som kommer att framföras av inbjudna ungdomar. Fru talman! Än en gång yrkar jag bifall till Folkpartiets reservation i detta ärende.

Fru talman! När det gäller just det konkreta grundlagsärendet om personuppgiftslag, som egentligen inte berör det som har oroat många och diskuterats mycket i medierna, utan en annan detalj, kan jag ansluta mig till det Barbro Hietala Nordlund har anfört. Jag tror att det skulle leda till en överdriven belastning av riksdagen att varje gång det är fråga om en detaljmässig justering behöva ta upp den. Det skulle kunna bli trögt och segt, precis som utredningar som Barbro Hietala Nordlund hänvisade till har kommit fram till. Därför yrkar jag bifall till KU:s hemställan i betänkande nr 3. Personuppgiftslagen, som detta berör, har diskuterats. Som också Barbro Hietala Nordlund har informerat om kommer KU att behandla denna fråga utomordenligt seriöst framöver för att undanröja de hot mot yttrandefriheten som människor upplever. Det är avsikten med behandlingen och ingenting annat. Samtidigt vill jag säga att vi som var emot ett svenskt EU-medlemskap bl.a. hade argumentationen att ett EU-medlemskap skulle komma att strida mot den svenska offentlighetsprincipen och våra principer kring yttrandefrihet. Ett av skälen var att i EU länderna i övrigt utgår man på ett överdrivet sätt från integrationsskyddsaspekten. Det är vad som visar sig nu. Vi sade också att EU är en stel byråkratisk apparat. Det visar sig också nu, därför att nu, i 90-talets slut, genomdriver man i länderna direktiv som egentligen är avpassade till 70-talets problem. Tekniken har utvecklats mycket sedan dess, men trögheten i själva EU-systemet gör att systemet inte hänger med. Det är att beklaga att Sverige kanske alltför servilt, alltför slavmässigt, följer EU-lagstiftningen. Samtidigt skall man vara lite rättvis och lite saklig. Jag tror faktiskt att Helena Bargholtz går lite väl långt när hon tvärsäkert slår fast allt som är förbjudet enligt personuppgiftslagen. Det finns också en rad undantag. Har jag t.ex. klart offentliggjort en åsikt får andra polemisera mot denna åsikt med mitt namns nämnande, eftersom jag klart har gett till känna att jag står för en viss åsikt. Det finns en rad undantag. Men oklarheten som det här EU-direktivet och den därpå grundade lagstiftningen har skapat är illa nog. Det föranleder en seriös behandling, där vi undanröjer allt som inskränker yttrandefriheten. Det är vi förpliktade att göra också enligt den svenska regeringsformen.
Fru talman! Det är möjligt att man så här i debattens hetta hårdrar vissa saker. Men det gäller att tydliggöra sitt budskap, och det tycker jag att jag har gjort genom att tala om svårigheterna med personuppgiftslagen. Däremot ställer jag inte alls upp på Kenneth Kvists synpunkter att EU skulle vara boven. Jag är övertygad om att vi, när vi tittar vidare på det här, kommer att se att det finns lösningar. Det är så jättelätt att skylla alla problem på EU. Det ställer jag inte upp på.
Fru talman! Helena Bargholtz tycker inte att vi skall skylla EU-direktiv på EU. Då vet jag inte vilken institution som avgör. Det är ingen institution som har tvingat EU att anta direktiv. Men det är EU som antar direktiv, och sedan har länderna att införa desamma. Då kan det inte vara sakligt inkorrekt av mig att påpeka att detta har med EU att göra. Jag tror att EU-direktiv har med EU att göra.

Det är därför vi med gemensamma krafter skall se till att oklarheterna undanröjs i syfte att värna yttrandefriheten så mycket som möjligt också t.ex. på Internet.